Fru talman! Justitieministern åberopar historiska skäl. Vår rättstradition bygger på tingsrätter med sidofunktioner. Domare kommer i kontakt med ett brett spektrum som har en juridisk anknytning. Jag tycker att vi skall vara försiktiga innan vi ändrar på en sådan rättstradition. Det är så mycket som ändras i vår tid. Det är en trygghet att den finns kvar. Många människor behöver en personlig handledning i sådana här svåra frågor. Då är det viktigt att juristerna finns i närheten. Inte minst näringslivet kan, kanske informellt, behöva juridisk expertis inom räckhåll. Det gäller hela landet. Denna expertis skall inte bara finnas på några speciella platser i Sverige. Statsrådet säger att datoriseringen gör att man skulle kunna koncentrera hela inskrivningsverksamheten till en plats. Det har redan skett. Såvitt jag förstår finns fastighetsdatasystemet, med registerenheterna, i Gävle. Varenda tingsrätt har sina datorer kopplade till detta system, just på grund av datoriseringen. Man har en lokalkännedom, en nära kontakt med människor som berörs av olika fastighetsförändringar, och det finns en koppling till arvsrätt. Detta och alla möjliga andra sidofunktioner gör att det blir en personlig service. Samhället möter individerna. På inget sätt förhindrar man att det här sker på ett rationellt sätt via datorerna. Jag skall också ta upp EG-rätten. Man kan anta att en kommun har valt att anlita en lokal producent, enligt lagen om offentlig upphandling. Man anser att det är ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen. Men ett stort multinationellt företag har lämnat ett billigare anbud. Om man tackat nej till det kan detta stora företag stämma kommunen, och målet kommer upp i närmaste tingsrätt. Då är det oerhört väsentligt att det finns juridiskt kunniga människor - de skall alltså vara kunniga på många andra områden än EG rätten - som faktiskt vet vad som gäller i kommunen, som kan ta kommunens parti, naturligtvis utan att träda EG-rätten för när. Det är väsentligt för landet att det finns jurister i de berördas närhet som är kunniga i EG-rätten. Över huvud taget behöver den kunskapen spridas över hela landet. Vi får inte ducka och säga att det här är så svårt att bara några få kan lära sig det. I så fall har jag ett mycket bra förslag, nämligen att vi skall lämna EU. Det tycker jag vore det allra bästa. Men så länge Sverige är medlem i EU måste varenda människa i Sverige, framför allt varenda jurist, lära sig vad det innebär och kunna hantera det här systemet. De lagar som stiftas i Bryssel - de förordningar som man bestämmer sig för där - blir direkt tillämpliga i Sverige och tar över svenska lagar. Den här kunskapen får inte bara finnas hos vissa specialdomstolar. Sverige har sedan länge haft en massa specialdomstolar. Nu har man lämnat det. Det har visat sig att det inte är så bra, eftersom allting egentligen går i varandra. Frågan är om vi inte har kommit runt det här nu. Vi specialiserade oss. Nu har vi börjat gå ifrån det. Men justitieministern fullföljer naturligtvis den trend som andra ministrar under många år har följt, dvs. att man skall fortsätta med en nedläggning av små tingsrätter och gå mot en koncentration till större. Jag tycker uppriktigt sagt att motiveringarna i det svar som statsrådet har lämnat här är oerhört flummiga och svaga. Det finns mycket mer som talar för att man skall behålla de små tingsrätterna och därmed också behålla sidofunktionerna, som gör att de administrativa kostnaderna kan delas upp på många olika funktioner.
Fru talman! Jag vill åberopa just den utveckling som vi har haft, nämligen att vi vill komma bort från specialdomstolar. Vi vill att våra allmänna domstolar skall ha den breda och djupa kompetens som krävs för att man skall kunna hantera alla typer av mål, även sådana som inte förekommer så ofta men som kräver en mycket hög kompetens. Vi vill inte ha en utveckling i vårt land som innebär att vissa domstolar på grund av sina mer omfattande resurser har möjlighet att ha den höga kompetensen på alla de olika områden som kan bli aktuella i en allmän domstol. Vi vill inte ha en utveckling som innebär att man vänder sig till den större domstolen, där man litar på att kompetensen finns, och förbigår den lilla. Man litar inte på att den breda kompetensen finns där, eftersom vissa mål är så sällan förekommande att det helt enkelt inte finns någon praktisk möjlighet att bygga upp den kompetensen. Flera specialdomstolar tar hand om de stora, svåra och centrala frågorna - t.ex. när det gäller näringslivet, som ställer mycket höga krav på våra domstolar. Denna utveckling vill vi undvika. Det är ett av de grundläggande skälen till att vi måste tänka något annorlunda i dag än vad vi gjorde för 50 år sedan. Det är helt riktigt att det finns en rättstradition i Sverige som innebär att vi har många små tingsrätter med sidofunktioner. Förklaringen är helt enkelt att det, när de kom till, inte fanns några alternativ till var dessa sidofunktioner kunde placeras. Hos tingsrätterna fanns en möjlighet. Där fanns en kompetens att omhänderta dessa uppgifter. I dag ser samhället helt annorlunda ut. I dag finns kommuner som har en hög kompetens på många områden. Och det finns statliga myndigheter av olika slag - spridda över landet - som har en hög kompetens. Det som en gång var skälet till att vi fick vår rättstradition måste vi bygga vidare på. Det handlar om samma tankegångar men andra lösningar. Utgångspunkten är densamma, nämligen att samhället och allmänheten skall erbjudas service på en hög nivå vad gäller kunskap och kompetens. När det gäller den personliga servicen när det gäller sidofunktionerna, som Birgitta Hambraeus i stor utsträckning uppehöll sig vid, är den bistra sanningen att den upprätthålls just av notarier. Det var ett av Birgitta Hambraeus argument. Men notarierna har ingen lokalkännedom. Notarierna kommer ofta från andra håll. Själv satt jag som notarie ting i en tingsrätt där jag inte hade någon som helst lokalkännedom. Det argumentet faller på sin egen felaktiga utgångspunkt. När det gäller rättskunskapen innebär det resonemang som jag för inte alls på något vis det som Birgitta Hambraeus påstår, att det skulle vara några enstaka personer som har den kompetensen. Det är tvärtom så att alla måste ha den kompetensen. Men de skall ha det på de områden där de haft möjlighet att fördjupa sig. Vi ser redan i dag vilka krav vi ställer på tingsrätter när det gäller att ha särskild kompetens för att t.ex. handlägga ungdomsmål, brott som innebär sexuellt utnyttjande av barn, fastighetsmål eller vattenmål. Det finns en mängd olika typer där vi redan ställer mycket långtgående krav på våra domstolar att de skall ha en specialkompetens och att de skall organiseras i former som möjliggör denna kompetens. Dessa krav kan inte alla tingsrätter uppfylla. Vi har då valt att lägga dessa uppgifter på vissa av tingsrätterna. Jag vill att alla våra allmänna domstolar skall vara jämbördiga och vara lika kompetenta och respekterade vilket ärende det än gäller och var i landet man än råkar bo.
Fru talman! Jag är säker på att statsrådet från sin erfarenhet som notarie också lärde känna många som arbetade på tingsrätten. Vad det då ett knepigt fall kunde man säkert få en hel mängd kunskap från den administrativa personalen och de kolleger som fanns där vid kaffebordet, osv. när det gällde just lokalkännedom. Jag menar naturligtvis inte att några hemligheter skulle talas om den vägen. När det sedan gäller personlig service och behovet av en personlig handledning är det väldigt viktigt att det är en människa man möter. Att ringa upp en telefonsvarare någonstans eller få tala med en person som man inte känner ger inte alls samma möjlighet till personlig handledning. Fortfarande är vårt land vidsträckt. Det är faktiskt ganska invecklat att ta sig från Idre ner till Falun. Det är väldigt långt om man i Dalarna bara skulle få en enda tingsrätt, vilket Gud förbjude. Det är en oerhörd neddragning av de små tingsrätterna som här planeras. Då blir det mycket sämre service. Såvitt jag förstår är det planerat att inskrivningsmyndigheten kanske skall bli en helt ny organisation, som naturligtvis också är dyrbar för samhället att bygga upp och med långa resor som följd. Jag vill för min del gärna avsluta med att än en gång tacka för svaret. Men jag hoppas att statsrådet i en något lugnare omgivning än denna skulle kunna tänka till igen och se om de motiv som man har framfört verkligen håller jämfört med att fortsätta vår rättstradition. Vi måste se till att hela landet har en kompetens av jurister boende som lär känna stora delar av landet och inte bara några få områden i vårt land. På det sättet kan vi nå det som är så väsentligt, nämligen att varenda bygd i Sverige skall vara i händelsernas centrum. Det skall finnas människor av alla kategorier och alla sorters arbetsuppgifter spridda över hela landet. Det är då vi kan utveckla hela vårt land och undvika att skapa motsättningar mellan expansiva orter och utdöende orter.
Fru talman! Hela vårt land skall leva. Det skall finnas verksamheter av olika slag i alla delar av landet. Men det behöver inte betyda att det skall finna dömande verksamhet i varje del av vårt land. Utgångspunkten måste vara att säkerställa att vi har ett domstolsväsende som uppfyller de höga krav vi ställer. De argument jag här framfört är väldigt starka. Jag blir själv alltmer övertygad om tyngden av dem ju mer jag arbetar med den här frågan. Från början hade jag kanske litet grand av Birgitta Hambraeus synsätt på det hela. Men om man fördjupar sig i problematiken märker man att just den typen av argumentering som jag har framhållit är den enda som håller i en verklighet och i framtiden. Vad Birgitta Hambraues helt bortser från är den tekniska utveckling vi har haft och den kommunikation mellan människor och myndigheter som i dag är en helt annan än bara för tio och naturligtvis för tjugo år sedan. När Birgitta Hambraeus säger att man måste ha nära till sin tingsrätt och inte behöva åka långt när man skall besöka inskrivningsmyndigheten vill jag framhålla att våra tingsrätter har mycket få personliga besök när det gäller inskrivningsärenden. I övrigt berör våra tingsrätter egentligen i väldigt liten utsträckning människor i allmänhet. De dominerande målen är brottmålen, vissa typer av familjemål och tvistemålen. Men det finns en annan domstol i vårt land som berör människor i deras alldagliga liv i oändligt mycket större utsträckning, och det är länsrätterna. Genom de förändringar som länsrätterna har genomgått under senare år är det länsrätterna som har hundratals måltyper som dagligen berör stora breda lager av vår befolkning och inte bara dem som begår brott eller ligger i tvist med varandra. Länsrätterna är 24 till antalet. Jag har aldrig hört någon klaga över att det är för glest mellan länsrätterna.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att trygga medborgarnas möjlighet att vistas på offentlig plats. Att finna former för att motverka våld och att garantera medborgarnas trygghet är en central och prioriterad uppgift för regeringen, och ett kontinuerligt arbete pågår på det området. Jag utgår från att Sten Andersson tagit del av skriften Motverka våldet, som regeringen gav ut för ungefär ett år sedan och som innehåller en beskrivning av åtgärder som regeringen eller myndigheter under regeringen vidtagit för att minska våldet och öka tryggheten. Polisen spelar en central roll när det gäller att upprätthålla ordningen och garantera medborgarnas trygghet i samhället. Ett omfattande förändringsarbete pågå nu inom polisen. Närpolisorganisationen innebär ökade förutsättningar för polisen att arbeta förebyggande och att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder mot våld och ordningsstörningar. Det problemorienterade arbetssättet skall sätta sin prägel såväl på den enskilde polismannens arbetsmetoder som på polismyndighetens sätt att planera och bedriva verksamheten. Häri ligger bl.a. polismyndighetens ansvar att tillse att det finns tillräckligt med polispersonal i tjänst vid de tider då risken för ordningsstörningar är som störst - vanligtvis fredags och lördagskvällar. En annan, minst lika viktig, åtgärd är att se till att polispersonal finns på de platser där risken för brott är som störst, t.ex. i anslutning till allmänna kommunikationer, idrottsplatser, nöjeslokaler etc. Det problemorienterade arbetssättet vinner alltmer terräng inom polisen. Förändringen av arbetsmetoder tar dock tid, och polisen har hunnit olika långt i landet. Det finns dock tydliga tecken på att utvecklingen går i rätt riktning. Polisen har t.ex. ökat sina resurser vid veckosluten. En sådan behovsrelaterad omfördelning av resurserna måste fortsätta. Trygghetsutredningen har sedan våren 1993 arbetat med att se över frågor rörande tryggheten i lokalsamhället. Reglerna om ordningsvakter, väktare och bevakningsföretag har setts över liksom kommunernas roll i det trygghetsskapande arbetet. Ett delbetänkande överlämnades under hösten 1994, och ett slutbetänkande avgavs i januari i år. Utredningen uttalar att kommunerna bör utforma trygghetsplanering i dialog med polisen, andra organisationer och enskilda. Utredningen har också givit ett antal förslag till författningsändringar när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Bl.a. har föreslagits att ordningsvakter i större utsträckning än nu skall kunna förodnas vid innetorg, bibliotek och andra offentliga platser och lokaler och att bl.a. parkvakter, personal inom räddningstjänsten och kommunalt anställd personal skall kunna förordnas som ordningsvakter. Trygghetsutredningens förslag bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Det finns ingen enstaka åtgärd som kan åstadkomma att människor känner sig mindre otrygga. Det är inte heller möjligt att enbart genom förstärkta polisinsatser eller andra kontrollåtgärder förhindra att våldsbrott begås. Det krävs ett sammanhållet förändringsarbete från samhällets sida när det gäller att förebygga brott. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utforma ett nationellt brottsförebyggande program. Avsikten är att på olika sätt underlätta för myndigheter, organisationer och enskilda att samordna sina insatser för att förebygga och motverka brott och att programmet, tillsammans med den stora satsningen på närpolis och ett problemorienterat arbetssätt, skall innebära att det över hela landet sker en kraftfull ökning av det lokala brottsförebyggande arbetet. Jag kommer att återkomma till riksdagen när programmet är färdigställt.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är medveten om att statsrådet inte kan eller får kommentera enskilda händelser. Men ibland tycks man inte ha något emot det - jag misstänker att det är när det passar att göra det. Skälet till min interpellation är att jag anser att lagstiftningen inte fungerar vad gäller ungdomsbrottsligheten, eller att den tolkas felaktigt av dem som skall hantera den.

De övriga inblandade fick långa fängelsestraff. Efter två månader på Råbyanstalten utanför Lund släpptes han ut med motiveringen att han verkade vara på rätt väg. Det dröjer 14 dagar innan han blir inblandad i ett nytt knivslagsmål i Malmö. Jag hoppas statsrådet förstår att människorna utanför denna kammare har svårt att förstå en sådan lagstiftning. Förra sommaren hade jag en skriftväxling med statsrådet om ett fall som rörde en 16-årig kvinna från Lund. Hon hade viftat med kniv och blev dömd till vård i hemmet, trots att alla, inklusive myndigheterna, visste att hennes föräldrar hade ett digert kriminalregister. De blev senare dömda för ett bestialiskt mord nere i Malmö. Ett skäl till att jag skrev denna interpellation är en incident vid en tunnelbaneuppgång i Stockholm den 4 maj i år kl. 20. Det var en lördagkväll. En ung, välklädd pojke, som inte uppträdde provocerande, blev fysiskt angripen av ett ungdomsgäng. De talade om för honom att han måste slicka deras skor. Dess bättre lyckades en äldre person avstyra fortsatt misshandel. Varför har det blivit på det här viset, trots dagis, fritis och förskola? Man hade betraktats som mer eller mindre förvirrad om man inför 1950 och 1960-talets politiker, som tillhörde den majoritet som införde dagens socialpolitik, hade påstått att vi skulle stå i riksdagen 1996 och tala om sådana här fall. Och de är inte få; de är dess värre många. Det är därför jag tar upp detta. I dag vet vi att mycket har misslyckats i vårt samhälle. Statsrådet frågade också om jag har läst en skrift som utgivits av regeringen. Jag har läst många skrifter och noterat att det hållits ett otal debatter, seminarier och konferenser. Men kan statsrådet säga mig, åhörarna på läktarna och dem som eventuellt följer debatten på TV att det har blivit bättre? Jag tror att många av de svenska väljarna anser att situationen tyvärr är ännu värre än vi hoppades. Det är mycket beklagligt. Är statsrådet beredd att införa något nytt, mer tidsenligt påföljdssystem? Vi kan notera att det i dag demonstrerar civilanställda poliser utanför Riksdagshuset. Det kommer att bli färre poliser på gatorna framöver. Hur går detta ihop?
Fru talman! För egen del väljer jag inte när det passar mig att kommentera enskilda domstolsutslag. Jag kommenterar dem inte alls. Kriminologerna strider om huruvida situationen har blivit värre eller bättre sedan 60-talet. Statistiken på anmälningar om våld visar dock att antalet anmälda våldsbrott går ned. Det behöver inte betyda att våldet i samhället minskar. Jag tror att det är ett tecken på att vår intolerans mot våldet har ökat. Vi accepterar inga former av våld i vårt samhälle längre. Det gjorde vi för 50 år sedan. I dag anmäls även det våld som ansågs vara normalt i samhället då. Detta är en mycket bra utveckling, och det är en konsekvens av samhällets bestämda ställningstagande, där vi har deklarerat att vi inte accepterar någon form av våld, varken i uppfostringssyfte, som hämnd eller något annat. Det är grunden för vår möjlighet att bygga vidare på vårt samhälle med mindre inslag av våld än vad historien hittills har visat. Det är inte värre i dag än det var på 60-talet, Sten Andersson! Men det är inte heller mycket bättre. Vi har fortfarande en lång väg att gå, och det arbetet är bl.a. regering och riksdag djupt involverade i. Sten Andersson vet att förändringar av påföljdssystemet nu övervägs. Vi gör ändringar i påföljdssystemet. Jag vet inte vad Sten Andersson menar med mer tidsenliga påföljder, men jag utgår ifrån att vi är ense om att påföljdssystemet skall anpassas efter förändringarna och möjligheterna i vårt samhälle. När det gäller polisen handlar det, som jag sade i mitt svar, om att se till att vi har fler poliser ute på gatorna. Ett problemorienterat arbetssätt och en annan resursfördelning än den som skett hittills gör också detta möjligt. Vi kan se resultatet redan i dag.

Fru talman! Det kan vara så att jag är född på fel sida om hedenhös. Men jag vill påstå att det inte var så rått som det är i dag, när jag var ung på 50-talet. Man kunde gå hem en lördagskväll från dansbanan efter att ha förlorat ett slagsmål om en flicka. Visst kunde det sitta en viss blåfärg kring ögat och några veck i näsan en vecka efteråt. Men jag läste aldrig om att man sparkade på en liggande. Knivar var mycket sällan förekommande bland ungdomar. Jag vet inte varifrån statsrådet tar påståendet att det var värre då. Jag påstår från riksdagens talarstol att hon i det fallet helt saknar förankring i verkligheten. Det är inte bara jag som påstår att utvecklingen har gått åt fel håll - även polisen börjar ju tröttna. De tar en ung brottsling för t.ex. snatteri eller en mindre stöld. Två timmar senare är brottslingen ute på stan och säger: Det var väl ingenting! Det är en farlig utveckling, och det är därför jag talar om ett förnyat påföljdssystem. Det är väl skoj i dag att vara litet ball på Åhléns och i tunnelbanan när man inte är straffmyndig. Men när man är 25-30 är det inte lika roligt längre. De gamla försyndelserna bär man med sig på resan genom hela livet. Det viktigaste är inte att poliserna trots allt gör sitt jobb för att de har betalt för det. Det farliga för vårt demokratiska samhälle är om medborgarna börjar misstro myndigheternas förmåga att hantera situationen. Utanför riksdagen pågår i dag en demonstration på grund av att ett antal civilanställda måste sluta sin anställning hos polisen. Deras jobb skall till delar övertas av välutbildad polis. Jag har läst i pressen att chefer inom polisen säger att de måste prioritera ännu hårdare framöver. Då frågar jag mig: Har man möjlighet att även i framtiden bevaka tunnelbanor och offentliga platser i den omfattning som statsrådet talar om här i dag? Statsrådet säger att man skall förordna kommunalt anställda till vakter, och att de skall uppträda som sådana. Jag undrar om det är rätt metod. Det handlar om människor som inte har polisutbildning och som jobbar inom räddningstjänsten, som vakter utanför en restaurang eller t.o.m. som parkeringsvakter. Har de utbildning för att kunna hantera en sådan här situation? Statsrådet nämnde inte detta med ett ord. Jag kan förstå det, därför att det måste vara mycket genant. Statsrådet är trots allt den första representanten och den högst ansvariga för hur vårt lagstiftningssystem fungerar. Jag vill referera till en sak i anslutning till Kodemordet. En person som var inblandad i ett mord hade ett år tidigare varit inblandad i ett avancerat knivslagsmål. Han släpptes ut efter två månader. Man sade att "han artar sig gott, och har skött sig väl". Jag hoppas att statsrådet inser att folk utanför denna kammare, och även en del av statsrådets väljare, tycker att detta är litet sjukt.
Fru talman! Jag önskar att vi kunde föra denna debatt litet sakligare. Det är ett allvarligt och svårt ämne som kräver kunskap och engagemang. Det är svårt att kommentera alla de olika påståenden och tyckanden som Sten Andersson kommer med. Men låt mig börja med hedenhös. Jag gick inte tillbaka till hedenhös. Jämfört med hur det var då skulle naturligtvis vår tid framstå som väldigt litet våldsam. Jag håller mig i stället till de senaste årtiondena, då våldsbrottsligheten hela tiden har ökat. Men under senare år har vi sett en stagnation och en förbättring. Det beror troligtvis på att vi under senare år med så stor kraft, på så bred front och i så många sammanhang har bekämpat orsakerna till våldsbrottsligheten i vårt samhälle. Vi måste bygga vidare på detta. Det finns ett förslag om att t.ex. använda ordningsvakter. Sten Andersson utdömer det förslaget. Jag tror att det är viktigt att vuxna människor med olika erfarenheter har funktioner i vårt samhälle som innebär att vi kan öka tryggheten. Ordningsvakter är icke poliser och de skall inte utföra Polisens arbete. Men de kan fylla en funktion när det gäller att skapa större trygghet i allmänna kommunikationer och på gator och torg i olika sammanhang. Vilken vuxen som helst kan fylla den funktionen. Vi har många frivilliga i vårt samhälle. Farsor & Morsor på Stan går ut och gör en insats av detta slag. Tycker Sten Andersson att de också är för outbildade, och inte fyller någon funktion? Jag tycker inte det. Här behövs hela vuxensamhället. Alla de olika yrkeskategorier som vid sidan av sitt ordinarie uppdrag kan fylla en funktion för att motverka våldet i vårt samhälle och öka tryggheten bör använda det utrymmet för att göra detta. I samband med påståenden om snatterier som begås, där Polisen efter att ha gripit den unge släpper ut honom eller henne på gatan igen, antyder Sten Andersson att det finns ett annat alternativ. Jag skulle vilja veta vilket. Den lagstiftning vi har i dag gör det möjligt för Polisen och åklagarna att inte släppa den unge som har blivit gripen för brott förrän en vuxen person, föräldrar eller - om inte någon annan vuxen finns - socialtjänsten, tar hand om den unge så att han inte kan gå ut och fortsätta med sina brottsliga aktiviteter. Duger inte det åt Sten Andersson? Vad är alternativet?
Fru talman! När jag talade om hedenhös försökte jag säga det med litet humor. Det fastnade tydligen inte, vilket jag beklagar. Vad jag menade var alltså Det är inte bara jag som i dag säger att detta har misslyckats. Jag kan t.ex. prata med närpoliserna i Malmö, eftersom jag bor 100 meter från en närpolisstation. De är inte positiva till den lagstiftning som finns i dag, och till de möjligheter de har att kunna agera. Vad gäller frågan om huruvida man har kunskap eller ej noterar jag - inte med så litet stolthet - att jag inte tillhör den kategori som har rusat runt i Sverige, flugit och åkt med SJ-tåg, och deltagit i ett enormt antal seminarier och konferenser som jag vill påstå att det inte har blivit någonting av. Ordningsvakter skall inte utföra polisjobb. Vilket jobb skall de då utföra? Frågan är berättigad. Det vi pratar om här är att skydda medborgarna så att de inte skall bli utsatta för framför allt våldsbrott. Det är det som är poängen i statsrådets resonemang. Sedan måste jag säga något som är mycket konservativt och som verkar vara något från ännu längre tillbaka än hedenhös. Det är rent av stenåldersmässigt. I statsrådets svar nämns inte föräldrar med ett enda ord. Det kan vara en lapsus och ett fel. Alla kan ha fel. Men om det är medvetet är det beklagligt. Jag tror nämligen att föräldrarna har de bästa förutsättningarna för att förebygga sådan här aktivitet. Det hade varit litet klädsamt om statsrådet, eller den som har skrivit svaret, hade skrivit ordet "föräldrar" åtminstone en gång.
Fru talman! Det är rätt, Sten Andersson. Jag är inte upplagd för skämt när vi talar om så allvarliga saker som våldet. Som jag nämnde anser jag att föräldrar, t.ex. i Farsor & Morsor på Stan, fyller en oerhört viktig funktion för att öka tryggheten i vårt samhälle. Naturligtvis är föräldrarna för det egna barnet det som är helt avgörande för hur barnet kommer att utvecklas och för vilken roll det kommer att spela i vårt samhälle. Men detta är föräldrarnas ansvar. Jag sysslar med lagstiftningsfrågor, precis som Sten Andersson så noga påpekade. Jag försöker hålla mig till det ämnet och uppfylla kraven på det området. Sten Andersson lyckas inte i något avseende precisera på vilket sätt vår lagstiftning skulle behöva ändras, och vilka alternativen är. Givetvis pågår en kontinuerlig dialog med Polisen via Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan och enskilda polismyndigheter. Den bild som Sten Andersson försöker måla upp av en poliskår som är totalt missnöjd med vår lagstiftning har ingen som helst förankring i verkligheten.

Fru talman! Socialministern! Jag får tacka så mycket för svaret. I Södertälje kommun, och då främst Järna kommun, finns det en omfattande läkepedagogisk och socialterapeutisk verksamhet, och det är med anledning av detta som jag har ställt den här interpellationen. Verksamheten bedrivs av den antroposofiska rörelsen och har funnits sedan början på 30-talet. Den bedrivs med tillstånd av länsstyrelsen och är mycket uppskattad. Att den ligger just i Järna beror på att Järna har blivit det nordiska antroposofiska centrumet i Sverige. Där finns förutom boende och daglig verksamhet enligt LSS också särskola, sjukhus och utbildning till läkepedagog. Till Järna flyttar människor som vill arbeta och leva i den antroposofiska miljön, människor som är intresserade av att driva och utveckla verksamhet i den antroposofiska andan. Hela den läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheten har totalt ca 700 platser. Av dessa är 450 platser avsedda för personer som har rätt till insatser enligt LSS. De resterande 250 platserna är till för placeringar enligt socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen. Av dem som har insatser enligt LSS kommer ca 70 vuxna personer från kommuner utanför Stockholms län, och ca 50 hör hemma i kommuner utanför Södertälje men inom länet. Dessa 120 personer upptar dubbelt så många platser, eftersom de flesta är vuxna som har både boende och daglig verksamhet. Den totala omsättningen för de 700 platserna uppgår till ungefär 250 miljoner kronor. Enligt kommunallagen kan inte en kommun betala för vård av en person som inte är bosatt inom kommunen om det inte följer av annan lagstiftning. I 16 § LSS sägs att kommunen har ansvar endast för enskild funktionshindrad person som är bosatt i kommunen. blev det dock möjligt för en kommun, oaktat vad som sägs i 16 §, att behålla kostnadsansvaret för personer placerade och folkbokförda i en annan kommun utanför det egna länet om placeringen gjordes före den 1 januari 1996. För placeringar gjorda efter detta datum finns inte längre skyldighet för den placerade att betala. I dag gäller således att den kommun där en person är folkbokförd skall stå för kostnaderna. När en person boende i en annan kommun än Södertälje önskar placering i Järna medger lagen den personen rätt att av Södertälje kommun få s.k. förhandsbesked om möjlighet till boende i t.ex. Järna. Lagen ger inte kommunen några möjligheter att säga nej. 16 § LSS ger således den kommun där en person är folkbokförd hela ansvaret för det stöd och den hjälp som personen behöver. LSS-placeringar av vuxna i enskild verksamhet inom kommunen, eftersom dessa är folkbokförda i kommunen. Kommunen får då också kostnader för övriga insatser enligt LSS som en placerad person kan behöva. Till detta kommer att flertalet av de personer som placerats med stöd av socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen har funktionshinder av något slag och kan begära övriga insatser enligt lagen, vilket kommer att medföra nya kostnader. För barn som har flyttat till Järna för skola och boende överförs kostnadsansvaret till Södertälje först när de blivit vuxna och folkbokförda i kommunen. Utan det tidigare nämnda tillägget i införandelagen skulle Södertälje redan ha drabbats av en kostnadsövervältring på ca 100 miljoner kronor, vilket motsvarar en skattehöjning på 1:10 kr per skattekrona. Den här verksamheten ökar hela tiden, en ökning med ungefär 10 % per år. Södertälje kommun har ett mycket bra samarbete med den här verksamheten och har absolut ingen anledning att motsätta sig det hela. Men om inte de förutsättningar som finns i dag ändras kan Södertälje kommun komma att få en kostnadsökning motsvarande ungefär 130 miljoner kronor per år, och det oroar naturligtvis. Södertälje är en kommun som redan har ett ansträngt budgetläge, och därför vill jag fråga: Kan man tänka sig en speciallagstiftning för Järna? Är det här något som är väldigt speciellt för

Fru talman! Det här är ett svar som andas vissa öppningar - det är alldeles givet. Jag hoppas också att det finns en stor förståelse för det här på Socialdepartementet. Järnas verksamhet är ju mycket uppskattad. Jag skulle vilja kommentera en mening i svaret. Det står där att de personer det här handlar om i största möjliga utsträckning skall få sina stöd och servicebehov tillgodosedda i hemkommunen. Verksamheten i Järna är ju väldigt speciell, och många känner att den här verksamhet gör att man ytterst väsentligt skulle kunna påverka sin egen situation positivt. Den här verksamheten erbjuds inte på så många andra ställen i Sverige. Det är det som gör det så speciellt. Många söker sig till Järna därför att där finns kvaliteter för den här typen av människor. Det här handlar också litet grand om människors möjligheter att bosätta sig där man vill, även om man har funktionshinder och problem och har behov av stöd enligt LSS. Förutsättningen för att den valmöjligheten skall finnas för människor är ju att en kommun som Södertälje, som alltså har hamnat i det här problemet, får hjälp. De här människornas valmöjligheter skulle ju öka om de visste att om de flyttade till Järna så skulle det inte innebära att Södertäljes kommun blev ansträngd. Den kostnadsökning på 130 miljoner som i värsta fall skulle kunna drabba Södertälje per år skulle kunna leda till att kommunen tvingades skära ner på mycket annan verksamhet på den sociala sidan, och det skulle också drabba Järna. Det skulle också kunna ge upphov till en kritik mot den antroposofiska verksamheten, vilket skulle kännas oerhört tragiskt, eftersom det här är en verksamhet som är så uppskattad, är av så hög kvalitet och verkligen har visat sig vara mycket bra för många människor som bor där. Så jag hoppas verkligen att det finns en förståelse både för att kommunen eventuellt får problem med sin budget och för de människor som söker sig till Järna. Jag hoppas också att utredningen kan leda till ett positivt utfall, så att de här problemen kan lösas till Södertälje kommuns fromma men i första hand till fromma för de människor som har den här typen av funktionshinder.

Fru talman! Med de försäkringarna känner jag mig mycket nöjd med svaret. Vi i Södertälje kommun - jag är själv bosatt där - kommer att följa detta med stort intresse. Jag är glad att vi har haft den här debatten, att vi har en så stor samsyn och att det finns en så stor förståelse för problemet. Tack så mycket!

Fru talman! Carina Moberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att kommuner säljer hela sitt allmännyttiga bostadsbestånd. Bakgrunden till frågan är de förberedelser som görs på olika håll för att sälja ut de allmännyttiga bostadsföretagen till privata intressen. Interpellanten anser att det är nödvändigt att reglera i vilken omfattning som kommunerna kan genomföra sådana försäljningar. De kapitaliserade bostadssubventioner som realiseras i sådan fall bör enligt henne återföras till staten. Den fråga Carina Moberg tar upp är utomordentligt allvarlig - och mycket grannlaga.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 De kommunägda, allmännyttiga bostadsbolaget blev ett av de mest centrala verktygen för kommunerna i deras arbete med att utveckla en väl fungerande bostadsförsörjning som når alla medborgare. Allmännyttan är i dag den största enskilda aktören på den svenska bostadsmarknaden. Uppbyggnaden av de kommunala bostadsföretagen gjordes med bred politisk uppslutning i kommunerna. Staten bidrog med en i stort sett heltäckande finansiering som medförde att kraven på kapitaltillskott från ägarna kunde hållas nere. Den allmännytta vi har i dag har således vuxit fram i ett samspel mellan statens ekonomiska stöd och kommunernas kraftfulla och engagerade insatser. Denna grundläggande ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna bör ligga fast. Det är också utgångspunkten för den sittande parlamentariska bostadspolitiska utredningens arbete. De minskade statliga subventionerna till bostadsbyggandet till följd av riksdagens olika beslut under senare år kommer snarare att öka kommunernas behov av inflytande över det bestånd som redan finns för att de inom detta skall kunna lösa bostadsförsörjningsbehoven för ständigt nya grupper av människor. Jag har stor respekt för den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Jag ser inte gärna att staten griper in och överprövar kommunala beslut som rör kommunernas egna angelägenheter. Det kan finnas många goda skäl att i olika avseenden förändra de kommunala bostadsföretagen. Det kan handla om att bredda ägandet för att ge företagen ökad stabilitet eller förbättra deras kapitalförsörjning. Det kan handla om att förändra fastighetsbeståndet på ett sådant sätt att sammansättningen förbättras och att möjligheterna att tillgodose framtida hyresgästers varierande behov ökar. Som ägare måste det vara kommunens sak att pröva vad som bäst gagnar företaget och dess uppgifter. Det väsentliga är att kommunen kan ställa betryggande garantier att den efter förändringarna kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter inom bostadsförsörjningens område minst i samma omfattning som tidigare. Inom några kommuner diskuterar man emellertid något helt annat. Vad det handlar om är att av ekonomiska eller programmatiska skäl avlöva de kommunala bostadsföretagen på deras mest attraktiva delar eller - som i det fall Carina Moberg refererar till - i ett klubbslag och utan återvändo sälja ut allt det som har byggts upp under generationers kommunalpolitiska strävanden. Frågan är om avsikten är att lokalt introducera en annan bostadspolitik och en annan socialpolitik än den riksdagen har beslutat om. Om dessa tankar fullföljs ändras förutsättningarna för den etablerade uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken på ett sätt som kan få återverkningar för de framtida relationerna mellan staten och kommunerna på detta område. Jag följer utvecklingen med stor uppmärksamhet sedan en tid tillbaka. Finns det skäl för det kommer jag att överväga åtgärder för att motverka en sådan utveckling som Carina Moberg skildrar.

Fru talman! Carina Moberg tar i sin interpellation upp en principiellt viktig fråga, herr statsråd. Som exempel tar hon Nacka kommun som förbereder en försäljning av sitt bostadsbolag. Jag tycker att Nacka kommun är på rätt väg. Som utgångspunkt för mina inlägg vill jag ta upp vad statsrådet själv skriver i ett svarsbrev till Hyresgästföreningen i Storstockholm med anledning av försäljningen: "Skulle Nackahems bestånd i sin helhet föras över till en kompetent och intresserad ägare behöver det inte vara till nackdel för de boende. Det är säkert bättre än att även i fortsättningen ha en ägare som tydligen inte anser sig kompetent och i vart fall brister i intresse." Jag håller med statsrådet om att det för de boende alltid är bäst att bo hos en fastighetsägare som sköter och förvaltar sin fastighet på ett så effektivt och kompetent sätt som möjligt. Det borgar för en rimlig hyresnivå, på både kort och lång sikt. Jag håller också med statsrådet om att staten inte skall träda den kommunala självstyrelsen för när. Staten skall inte heller tvinga en kommun att behålla ett företag mot kommunens vilja. Jag tror nämligen att det i de flesta kommuner finns förnuftiga politiker som kan ta ansvar för bostadsmarknaden i sin kommun, så att alla, även utan ett kommunalt bostadsbolag, skall kunna finna en bra bostad. Skulle regering och riksdag sätta stopp för lokala lösningar genom nya klåfingriga regler, sätter staten, som jag ser det, ånyo hämsko på en nödvändig förnyelse och omvandlingsprocess för boende och byggande. Några egentliga argument för kommunalt ägda bostadsbolag kan jag inte finna. Bostadssociala skäl är möjligen de enda skälen. åtnjöts av de kommunala bostadsföretagen i skatteoch lånehänseende har upphört. Nu gäller i stället att de kommunala bostadsföretagen konkurrerar med andra bostadsföretag på i stort sett lika villkor. I en sådan roll utsätts naturligtvis de kommunala företagen för ett starkt omvandlingstryck. Jag menar att Nacka kommun gör rätt då man förbereder och seriöst prövar en utförsäljning. Det behövs förebilder och pilotprojekt för att gå vidare mot en ny bostadspolitik där människor successivt ges möjligheter att äga den egna bostaden. Jag anser att kommunerna måste renodla sina åtaganden, prioritera och ägna sig åt de viktigaste verksamheterna. Just koncentrationen på kärnverksamheterna främjar effektivitet och innebär också att medborgarna och skattebetalarna får bättre valuta för sina pengar. Att äga bostäder tillhör enligt min mening inte kommunernas kärnverksamheter. Dessa är skola och omsorg. Viss infrastruktur hör också dit. Skattebetalarna har på grund av kommunala bostadsföretag drabbats hårt under senare år. Det snedvrider också konkurrensen på bostadsmarknaden. Skattehöjningar är en otänkbar lösning, då skattetrycket redan är högt och hushållens privatekonomi är ansträngd. Det är människorna som skall ges resurser att välja bostad, skola och omsorg. Till slut några korta frågor till statsrådet: Vilka är de gemensamma åtaganden eller verksamheter som kommunerna bör prioritera i tider av knappa resurser? Hör ägandet av bostäder till kommunernas kärnverksamhet? Är det enligt statsrådets mening en kommunal angelägenhet att bedriva affärsverksamhet inom boende och fastighetsmarknaden?
Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till Carina Moberg som har ställt interpellationen och ett tack till Vad håller på att hända med min bostad? Det är en fråga som många i min hemkommun Nacka ställer sig i dag. I Nacka föreslås som vi har hört att alla kommunens bostäder skall säljas till privata intressen. I dag är Nackahems värde bokfört till 1,3 miljarder kronor. Fastighetspriset är över 2 miljarder. Lånen som kommunen står i borgen för är på ca 1,1 miljard kronor. En försäljning av Nackahem innebär att kommunen går miste om en förmögenhetsökning av Det värsta av allt är att kommunen mister alla möjligheter att vara med och påverka bostadsmarknaden. Bostaden är, tycker jag, den mest centrala delen i våra liv. Kommunen har och har haft en stor roll i utformningen av den sociala välfärdspolitiken. Nu står mycket stora samhälleliga värden på spel i de kommuner som diskuterar utförsäljning av hela bostadsföretag. Fru talman! Jag ställer mig frågan: Hur skall våra ungdomar och de socialt svaga kunna få en lägenhet i framtiden? Vi måste från samhällets sida kunna tillhandahålla en bra bostad till låga hyror utan kontantinsats. I min kommun Nacka är det Moderaterna och Folkpartiet som styr, och detta märks. Vilka andra partier skulle komma på tanken att sälja ut alla kommunala bostäder? Nackahem borde, tycker jag, ses som en tillgång för kommunen och inte som något artfrämmande, som Moderaterna och Folkpartiet hävdar. Tusentals människor har skrivit på för att Nacka åtminstone skall få en folkomröstning om Nackahems framtid, men även detta avvisar moderater och folkpartister. I västra Skogalund, där jag bor, skall alla Nackahems bostäder säljas till Skandia liv, om förslaget går igenom i fullmäktige, med en rösts övervikt. Många oroliga grannar vädjar till mig: Gör något! Försäljningen av Nackahem är en mycket bra affär för köparen, konsultföretaget Catella, och en urusel affär för oss som bor i Nacka kommun. Det finns redan avskräckande exempel i Nacka. Wallenstam. Det finns nu uppgifter som pekar på att de med tunn plånbok inte skall göra sig besvär i de här bostadsområdena. Det finns också uppgifter om att vräkningar ökar just i detta område. Vi behöver inte fler experiment i Nacka kommun. Det är bra att statsrådet skriver i svaret att den grundläggande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen bör ligga fast. Men hur det blir det i Nacka, Jörgen Andersson, om kommunen säljer ut hela allmännyttan till privata intressen? Det är många frågor som vi ställer oss i Nacka i dag.
Fru talman! Först vill jag tacka Carina Moberg för hennes redovisning av sin ideologiska inställning i den här frågan. Jag hade hoppats att den inställningen omfattar alla socialdemokrater, men jag är inte helt övertygad om det. Jag har vid några tillfällen frågat Jörgen Andersson vilken roll kommunerna skall spela när det gäller att föra en social bostadspolitik. Svaren har varit undvikande, och hänvisningar till den bostadspolitiska utredningen har varit vanliga. Det mesta av lagstiftningen om kommunernas rättigheter och skyldigheter togs bort av den borgerliga regeringen under socialdemokratiska protester. Man behöver inte upprätta bostadsförsörjningsprogram och inte ha någon uppfattning om bostadsefterfrågan. Bostadsförmedlingen avvecklas mer eller mindre, och hyresgästernas inflytande har reducerats på flera punkter. Det återstår att förlita sig på att den sociala bostadspolitiken utövas av de kommunala bostadsföretagen. Numera jämställs de med de privata bostadsföretagen, vars uppgift i första hand är att förvalta ägarnas kapital och inte att föra en social bostadspolitik. I flera kommuner finns det långt framskridna planer på att sälja ut stora delar av de kommunala bostadsföretagen, t.ex. i Uppsala, Gävle och Linköping. Nackahem är alltså långt ifrån ensamt. I Gävle och Linköping är planerna tills vidare avvärjda på grund av omfattande protester. I Linköping ställs dock omfattande krav på ökad vinst i företaget, för att den skall kunna delas ut till ägaren, Linköpings kommun. Frågan till inrikesministern måste än en gång bli: Vilken uppgift skall kommunerna ha? Vilken möjlighet har de i dag att föra en social bostadspolitik? Skall de ha kvar sina bostadsföretag? På vilket sätt tänker staten medverka till att den sociala bostadspolitiken kan behållas? Utan kommunala bostadsföretag faller ju faktiskt även bruksvärdesprincipen. Staten inrättade en gång olika former av bidragssystem för att ge alla möjlighet att efterfråga en god bostad till ett rimligt pris. De kommunala bostadsföretagen är en del av det kapital som många kommuner nu är beredda att sälja ut till privata intressen. Politiken på 80-talet och 90-talet har bäddat för den här situationen. Det gäller inte minst skattereformen som innebar att lägre inkomstskatt för dem som tjänar bra byttes mot högre boendekostnader för alla. Ändrade villkor för de kommunala bostadsföretagen när det gäller räntesubventioner och moms har gjort det svårt för många företag. I Sverige gäller faktiskt Europas högsta boendekostnader just nu. Allt fler måste byta lägenhet till mindre eller billigare. Enligt Boverket har ca 250 000 hushåll hittills gjort det, och över 500 000 hushåll tror att de måste byta under de närmaste åren. I den bostadspolitiska utredningen pågår ingen debatt om någon social bostadspolitik. Tvärtom talas det där om de kommunala bostadsföretagens behov av att öka sin soliditet genom ökade rörelsevinster eller kapitaltillskott från ägarna, dvs. kommunerna. Jag förstår att många kommuner då känner sig frestade att sälja ut sina bostadsföretag för att slippa ansvaret. Men vart tar då den sociala bostadspolitiken vägen? Vad är ministerns inställning i frågan? Någon åsikt måste han väl ha utan att alltid hänvisa till den bostadspolitiska utredningen och dess uppdrag.
Fru talman! Jag skall börja med att svara på Owe Hellbergs frågor. Den socialdemokratiska partikongressen slog fast att den sociala bostadspolitiken gäller som ett övergripande mål för socialdemokratin. Jag var med om att utarbeta det förslag som partistyrelsen lade fram inför kongressen. Det borde vara ett bevis för var jag står i den frågan. Nu försöker Owe Hellberg göra det här till en stor bostadspolitisk debatt. Låt oss ta den när den bostadspolitiska utredningen är färdig, och låt oss hålla oss till vad interpellationen gäller. Jag avundas ibland Owe Hellberg och hans parti, därför att ni har hittat pengar där vi inte har hittat pengar, därför att ni är fenomenala på att föreslå nya utgifter, men ni är lika fenomenala på att försöka få sänkta inkomster. Den tråden går igen även i den diskussion som Owe Hellberg försöker föra just nu. Det är regeringen som har utarbetat direktiven till den bostadspolitiska utredningen. Där står klart och tydligt att man måste precisera kommunens roll i bostadspolitiken. Att man skall stärka den kommunala rollen finns med i direktiven. Då är det väl inte så underligt att man hänvisar till den bostadspolitiska utredningen som har fått i direktiv att se på hur man skall stärka den kommunalpolitiska rollen. Även på den punkten är vi rätt bestämda. Owe Hellberg nämnde Gävle och Linköping och konstaterade att man där hade dragit tillbaka sina förslag att aktualisera en avyttring. Jag kan försäkra Owe Hellberg att det faktiskt har skett en del diskussioner internt i det socialdemokratiska partiet också i denna fråga. Jag har en helt annan uppfattning än Inga Berggren, vilket kanske inte är så konstigt, eftersom det parti som Inga Berggren företräder tror att marknaden kan klara av bostadspolitiken och det som bostadspolitiken står för. Det var ju det som var utgångspunkten för den förra regeringen. När den regeringen avskaffade både Bostadsdepartementet och ett statsråd som var ansvarigt för dessa frågor var det i syfte att trycka ut den frågan till marknaden. Vi tror inte att marknaden klarar av den frågan. Vi tror att det behövs samhälleliga insatser för att försäkra att alla människor i vårt land som efterfrågar en bostad också skall ha möjlighet att få en bostad. Jag anser faktiskt att det tillhör en kommuns kärnverksamhet att föra en bostadspolitik och därmed också äga ett bostadsbestånd. Om man skulle lägga över det totala ägandet till det privata beståndet blir det en affärsverksamhet och inte det som vi menar med en bostadssocial verksamhet. Då försvinner också det kommunala instrumentet för att bedriva en aktiv bostadspolitik. Därför är det oerhört viktigt att det också slås fast. Jag betraktar faktiskt det som en viktig infrastruktur. Jag vill till Carina Moberg säga att det naturligtvis är oerhört utmanande att man i Nacka med en så smal majoritet driver igenom ett sådant förslag. Jag tycker, precis som Carina Moberg, att allmännyttan bör utvecklas och förbättras och inte avvecklas. Jag har precis samma uppfattning. Vi tänker inte annonsera i förväg vad vi umgås med för planer om detta skulle få oanade proportioner. Vi kommer, precis som jag säger i svaret, att följa verksamheten. Vi är beredda att vidta kraftåtgärder om så behövs.

Fru talman! Att brist på kompetens eller intresse skulle vara det som leder socialdemokratiska kommunalråd eller moderata kommunalråd runt om i Sverige i deras ambition att avveckla ägandet av de kommunala lägenhetsbestånden, håller jag definitivt inte med om. Snarare visar detta att insikten att något måste göras är god. Jag refererar till den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Jan Nilsson i Åstorp när han kommenterar försäljningen av hela bostadsbolaget på följande sätt: Jag har inga betänkligheter mot att sälja ett blödande bostadsföretag vars dåliga ekonomi riskerar att gå ut över vård och omsorg. Fler exempel på ställen där socialdemokrater har sålt en del av eller hela bostadsbolag är Helsingborg, Markaryd, Botkyrka och Norrköping. Detta visar att det finns även socialdemokratiskt styrda kommuner där man säljer ut bostadsbolagen. Jag fick ändå ett tydligt svar av statsrådet, nämligen när han sade att det till den kommunala kärnverksamheten också skall höra att driva bostadsbolag. Det föranleder mig att fråga om statsrådet avser att föreslå lagstiftning om när försäljning får ske och hur den skall gå till och därmed ånyo inskränka den kommunala självbestämmanderätten. Det verkar trots allt, herr minister, som om socialdemokrater i åtminstone en del kommuner har kommit till insikt om att det är de viktiga frågorna skola och omsorg och inte förvaltning av bostäder som man skall ägna sig åt. Gång på gång har ändå Jörgen Andersson krampaktigt försökt att skaffa sig alibin, som jag ser det, för nödvändigheten att minska statens utgifter inom bostadsområdet genom att tala om "ny bostadspolitik i samförstånd utan moderater" - precis som om moderaterna vore pappa till 50 års misslyckad planhushållning inom detta område.
Fru talman! Jag tycker att statsrådet gjorde bra förtydliganden i det senaste inlägget. Dess värre kan vi notera att det finns en moderat motion här i kammaren som föreslår att alla kommunalägda bostadsföretag skall säljas ut. I täten går naturligtvis Erik Langby i Nacka, som dessutom har moderaternas uppdrag att utarbeta ett kommunalt principprogram för moderaterna på det här området. Man ställer sig naturligtvis frågan, fru talman, hur bostadsmarknaden i Stockholms län kommer att se ut i framtiden. Nacka blir förmodligen pilotfallet, som Inga Berggren säger, och sedan kommer flera kommuner slag i slag - Vaxholm, Täby, Danderyd m.fl. Segregationen är redan stor i vårt län. Om den moderata bostadspolitiken får fortsätta kommer situationen att förvärras ytterligare. En ökad segregation, fru talman, leder till ett mycket hårdare samhälle. Exempel finns utomlands. De rika och välbärgade hamnar i inhägnade oaser med vaktbolag och larm som skall klara husfriden. Vilken frihet är detta? Jag tycker att det beslut om vår kongress fattade var ett mycket bra beslut. Jag var också med och utformade det i partistyrelsen. Jag hoppas nu att vi socialdemokrater skall kämpa allt vi kan för att förverkliga beslutet. Till slut, fru talman, vill jag säga till Inga Berggren att Nackahem är ett effektivt och bra skött bolag. Som jag sade i mitt första inlägg kommer Nacka kommuns invånare att gå miste om mellan 400 och Berggren att det är bra politik? Jag och många med mig i Nacka kommun tycker inte det.
Inga Berggren har inte rätt att replikera. Anita Johansson bör avstå från att angripa Inga Berggren i det läget.
Fru talman! Beslut på en socialdemokratisk partikongress tolkas ibland olika; det har vi inte minst sett när det gäller a-kassereglerna. För kommunerna väntar inte bättre tider. År 1997 slår ändrade regler för bostadsbidragen igenom, och kommunernas socialbidragskostnader kommer att öka ytterligare. Då undrar man: Hur skall de kommunala bostadsbolagen kunna öka sina vinster - via högre hyror eller genom aktietillskott från ägarna? Det stora problemet är den sneda inkomstfördelningen, som förvärrats bl.a. genom skattereformen. Dessutom är det de som har de lägsta inkomsterna som också bor dyrast, eftersom hyresrätten är dyrast per kvadratmeter. Här krävs alltså en saklig utvärdering av skattereformen i förhållande till boendet och boendekostnaderna, möjligheter för de kommunala bostadsföretagen att få rimliga ekonomiska villkor samt att kommunerna via en väl motiverad lagstiftning i botten får instrument för att kunna föra en social bostadspolitik. Det här borde inrikesministern ta tag i, eftersom det här är en övergripande fråga som berör flera departement. Jag tror tyvärr inte att den bostadspolitiska utredningen kommer att ha ett sådant helhetsgrepp på de här frågorna. När det sedan gäller Vänsterpartiets ekonomi och budgetar är inrikesministern lika dåligt påläst som många andra socialdemokratiska ministrar brukar vara i den frågan. Vi har nöjt oss med de 114 miljarder i budgetsanering som socialdemokrater och vänsterpartister var överens om 1994. Vi har inget behov av att utropa oss själva till världsmästare i budgetsanering eller dylikt.
Fru talman! Återigen vill jag säga till Owe Hellberg att jag inte har samma erfarenhet av diskussionerna i den bostadspolitiska utredningen som han. Av de informationer jag har fått att döma förs det en mycket frisk debatt i den bostadspolitiska utredningen. Man tittar på och vänder på varenda sten för att med de minskade resurser som samhället har få en bra bostadspolitik. Jag tror faktiskt att det kommer att komma fram mycket intressant från den bostadspolitiska utredningen. Det är riktigt som Owe Hellberg säger att Vänsterpartiet var med i en del av budgetsaneringen. Sedan hoppade man dock av. Det värsta är att man nu spär på igen med förslag till nya utgifter på en mängd olika områden som återigen för oss tillbaka till det moras vi fick ta över. Till Inga Berggren vill jag säga följande, angående att avyttra ett allmännyttigt bolag: Det är faktiskt inte bara de blödande bolagen som diskuteras, utan man diskuterar också att avyttra de friska bolagen för att kommunerna skall förbättra sin likviditet. Vad händer då? Jo, man får en likviditet som visas i balansräkningen. Det innebär att det kommer att finnas många krav bland de kommunala verksamheterna på att få ta hand om denna likviditet. Det är ytterst få kommunledningar som kan stå emot när dessa krav kommer. Så försvinner likviditeten, och så har det kommunala bolaget också försvunnit, det instrument som kommunen har för att bedriva bostadspolitik. Det som sades om Norrköping var inte korrekt. Man har visserligen sålt 10 %, men man har också köpt 10 %, så i det bolaget har man faktiskt samma omfattning. Sedan tycker jag faktiskt fortfarande att en social bostadspolitik är kommunens kärnverksamhet. Vad är en bra skola och en bra omsorg om man inte samtidigt har en bra bostad att kunna verka och bo i? Om man av kostnadsskäl inte har möjlighet att efterfråga en bostad, vad är de andra bitarna värda då? Jag måste ställa en fråga - jag kan ställa den rakt ut: Hur länge är skolan och barnomsorgen kommunal kärnverksamhet för moderaterna? Nu är det bostäderna som skall bort från kommunernas kärnverksamhet. När man har klarat av den frågan är jag ganska övertygad om att man kommer att gå till skolan och säga att den inte är någon kommunal kärnverksamhet. Det här är i själva verket två vitt skilda ideologiska utgångspunkter. Vi har en ideologisk utgångspunkt och moderaterna har en där de vill privatisera det mesta av den kommunala verksamheten. Det är faktiskt fakta.

Fru talman! Överallt där offentlig makt utövas måste det finnas insyn och kontroll. Det är ett väsentligt inslag i demokratin. Konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning är en del av kontrollmakten så som den är reglerad i regeringsformen, en av våra grundlagar. Riksdagens revisorer granskar att den statliga verksamheten är effektiv och når sina mål. Riksdagens ombudsmän, JO, granskar att de anställda tjänstemännen följer lagarna. Riksdagsmännen kan också ställa frågor och interpellationer för att skapa insyn och kontroll. Men det finns även andra medel: en fri press, fria medier och offentlighetsprincipen enligt vilken alla kan få insyn. En av Sveriges mest framgångsrika exportprodukter är JO. Flertalet länder har i dag en ombudsman efter svensk förebild. Just nu introducerar vi offentlighetsprincipen inom ramen för den europeiska unionen. Häromveckan var t.ex. KU på besök i tre olika länders parlament och informerade om offentlighetsprincipen. Sverige kan genom att sprida kunskap om kontrollmakten ge viktiga bidrag internationellt till att människor blir behandlade lika enligt lagen och se till att det inte förekommer mygel eller skumraskaffärer i den offentliga maktutövningen. Under det senaste året har runt om i vårt land en rad politiker och tjänstemän avslöjats med att ha missbrukat sin ställning. Med all rätt är människor upprörda och besvikna. Också jag är det. Men i all sin ilska kan man också ha ett annat perspektiv. Man kan nämligen vara tacksam över att vi har en sådan insyn och kontroll att förövarna upptäcks, avsätts och i grova fall döms. När vi propagerar utomlands för vår kontrollmakt är ett viktigt inslag att tala om att dess främsta syfte är preventivt, dvs. kontrollen och insynen skall vara så effektiv att ingen medvetet vill eller vågar missköta sig. Så fungerar det faktiskt i Sverige i huvudsak. Det visar sig ofta att när fel har begåtts är det t.ex. revisionen som har varit slapp. När tidningarna har legat på latsidan eller när oppositionen har varit kväst frodas också myglet. KU:s granskning har sålunda nått sitt mål den dag som vi inte har någonting att anmärka på. Under en följd av år har det förts en diskussion om konstitutionsutskottets roll och hur vi sköter vårt uppdrag. Är det en konstitutionell och administrativ granskning som vi gör eller handlar det mer eller mindre om politik? För några månader sedan anordnade konstitutionsutskottet ett seminarium om konstitutionsutskottets granskning. Rubriken löd: Juridik och/eller politik. Vi tyckte att också granskarna skulle granskas. Det är inom parentes sagt en nog så aktuell debatt när det gäller medierna. Vem granskar granskarna? Resultatet av seminariet blev både ros och ris, men i huvudsak tror jag att bedömningen var att det hela blev godkänt. Den kritik som framfördes var att granskningen i vissa fall blev mer politisk än juridisk. En annan kritik var att riksdagsledamöterna ofta föll för mediernas locktoner om en anmälan till konstitutionsutskottet. Vi får ju ofta frågor från journalister som har avslöjat någonting om vi inte skall fullfölja deras jobb med en anmälan till konstitutionsutskottet. Jag skall ta upp ett exempel från det gångna året för att belysa att kritiken inte alltid träffar rätt. Årets mest uppmärksammade affär är den om Mona Sahlin. Den innehåller både juridik och politik. Den juridiska delen har varit föremål för konstitutionsutskottets beslut. Åklagaren vände sig till konstitutionsutskottet för att få klarlagt vem som skulle handlägga en eventuell brottsmisstanke. Konstitutionsutskottet kom i sin oväld och enligt regelboken fram till att polis, åklagare och eventuellt domstol skulle sköta saken. Vi gjorde bedömningen att ett eventuellt brott inte föll inom ramen för statsrådets tjänsteutövning. Om konstitutionsutskottet hade tagit över granskningen av brottsmisstanken hade faktiskt Mona Sahlin favoriserats gentemot andra medborgare. För att åtalas i konstitutionsutskottet krävs nämligen - till skillnad från det som krävs för att åklagaren skall väcka åtal - att det misstänkta brottet skall vara grovt. Den politiska delen av affären sköttes helt vid sidan av konstitutionsutskottet, av medierna och i huvudsak inom det socialdemokratiska partiet. Ingen riksdagsman har anmält frågan till konstitutionsutskottet, trots uppståndelsen i medierna och trots ivriga förfrågningar från journalister om inte saken borde granskas av utskottet. I dagens betänkande återfinns dock ett resultat av Sahlinaffären. Genom den har konstitutionsutskottet uppmärksammats på att regeringskansliet saknar en extern revision. Vi konstaterar att det är otillfredsställande att regeringskansliet saknar en löpande extern revision. Vi förutsätter att det kommer ett förslag om ett införande av en sådan. Vi vet att mottagaren, dvs. i första hand regeringen, läser våra granskningsbetänkanden mycket noga. Så har redan skett i det här fallet. I går kom till riksdagen regeringens förslag till en ny budgetlag. Trots att utskottets betänkande ännu inte har behandlats här i kammaren redovisar regeringen konstitutionsutskottets uttalande om behovet av extern revision i regeringskansliet. Regeringen lovar att återkomma med ett förslag. Jag tycker att Sahlinaffären är ett bra exempel på en strikt avgränsning mellan den juridiska, den administrativa och den politiska granskningen. Granskningen när det gällde brottsmisstanken fördes till åklagaren. Den politiska granskningen hölls inom medierna och inom närmast berört parti. Den administrativa granskningen behandlades av konstitutionsutskottet och har snabbt anammats av regeringen. Fru talman! Mest uppmärksamhet röner de frågor som har anmälts till utskottet av en riksdagsledamot. Men en mycket tung del av granskningen består av den s.k. administrativa granskningen som utskottet utför på eget initiativ utan särskilda anmälningar. Jag skall här redovisa något om resultaten av den granskningen, som ju skall debatteras under det här avsnittet i dagens debatt. De mer spektakulära delarna av granskningen - om jag får kalla det så - återkommer vi till senare under dagen. Som vanligt konstaterar utskottet att vi har en mycket sen utgivning och publicering av de lagar som riksdagen har fattat beslut om. Över 60 % av författningarna ges ut efter den stipulerade tiden, dvs. fyra veckor före ikraftträdandet. Vi har sagt oss att vi inte kan hålla på år ut och år in att konstatera detta, utan vi måste nu fördjupa oss ytterligare i den här frågan. Vi säger att vi skall återkomma nästa år med en särskild granskning av de lagar som vänder sig till allmänheten. Myndigheter klarar nog av att följa riksdagsdebatter, propositioner och riksdagens beslut och de vet vad som gäller. Men man kan inte påräkna att allmänheten skall kunna göra det på samma sätt. Utbildningsdepartementet har under årens lopp gång på gång dykt upp i vår granskning. När vi tittar på författningsutgivningen, vilka ligger då i topp när det gäller sen publicering? Jo, Utbildningsdepartementet. För några år sedan framförde departementet och regeringen krav på täckande av överskridande av Utbildningsdepartementets eget anslag. Riksdagen tvingades bevilja 25 extra miljoner till Utbildningsdepartementet. Det rörde sig om ett överskridande som hade ackumulerats under en följd av år. När utskottet granskade konsultupphandlingen kunde man konstatera att det rådde en betydande brist på dokumentation inom departementet. Det var svårt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen hade hänt. Utskottet konstaterar att det finns en misstanke om att bristerna kan beror på dålig organisation och bristande rutiner inom departementet. Under det kommande året kommer vi att göra en utredning tillsammans med Riksdagens revisorer när det gäller Vi har också efter en anmälan gått igenom frågan om jäv för statsråden. Vi har konstaterat att statsrådet Anders Sundström har deltagit i ett beslut som han inte borde ha deltagit i. Han var styrelseledamot och ordförande i HSB under en tid då det fattades beslut i ett ärende som så småningom kom till regeringen. Anders Sundström har själv medgivit att han inte borde ha deltagit i beslutet. Vi understryker för vår del att ansvaret för att anmäla jäv ligger hos statsrådet självt. Det borde ha funnits rutiner som hade hjälpt statsrådet med bevakningen av jävsärendena. Anders Sundström lovade att ett inrättande av sådana rutiner skulle ske, och med det låter vi saken bero. Med anledning av granskningen av Apoteksbolaget konstaterar utskottet att det har saknats direktiv och instruktioner från regeringens sida om hur handläggningen av VD:s anställningsvillkor bör gå till. Om detta är allmänt förekommande i statliga bolagen, efterlyser utskottet en skärpning vad gäller formerna för hur villkoren för de verkställande direktörerna skall beredas och beslutas. Vi har också påbörjat granskningen av några ganska stora ärenden, som vi återkommer till under nästa år. Vi redovisar i betänkandet hur regeringen har tillämpat de nya reglerna om offentlighetsprincipen när det gäller handläggningen av EU-handlingar. Vi kan konstatera att det är för få ärenden som har beslutats av departementen och regeringen för att vi skall kunna dra några bestämda slutsatser om ifall det har skett en liberalisering eller om det är en fortsatt restriktiv hantering av bl.a. EU-handlingar. Ärendena om export av krigsmateriel är alltid kontroversiella och svåra. Besluten styrs av riktlinjer och praxisutveckling och inte genom lag. Med anledning av granskningen av export till Oman aviserar vi att vi skall återkomma med en undersökning av utvecklingen av praxis när det gäller s.k. följd och kompletteringsleveranser till länder som normalt inte beviljas ny export av krigsmateriel på grund av situationen i landet i fråga. Fru talman! I alla dessa frågor är utskottet överens, utom i den sistnämnda, där Vänsterpartiet och Miljöpartiet redan nu vill ta ställning. De hävdar att regeringen i Omanfallet oförsvarligt har tänjt på riksdagens riktlinjer. De vill inte avvakta en grundligare undersökning innan utskottet tar ställning. Fru talman! Som utskottets ordförande har jag velat göra denna ganska ingående redovisningen i inledningen till dagens granskningsdebatt. Jag har avstått från att ta upp de ärenden där Folkpartiet liberalerna har en avvikande mening i förhållande till majoriteten i utskottet. Till detta återkommer vi senare under dagen.

Fru talman! Årets granskning är i jämförelse med tidigare års granskning mindre omfattande. I vart fall förhåller det sig så om man ser till antalet sidor. Antalet reservationer är inte heller särskilt många, vilket indikerar att de politiska motsättningarna är ganska begränsade. Det är främst vapenexporten till Oman som har fått de politiska känslorna att svalla. Nära hälften av reservationerna i betänkandet berör Omanärendet. Det betyder inte att årets granskning är ointressant, tvärtom. KU:s betänkande innehåller, precis som Birgit Friggebo sade, åtskilliga frågor av principiellt intresse. Det gäller t.ex. delar av den administrativa granskningen och frågor som rör förhållandet mellan regeringen och de statliga bolagen, utnämningspolitiken, krigsmaterielfrågorna och Sveriges internationella militära engagemang. Jag tvingas dock konstatera att det i flera av dessa frågor har gjorts en viss politisk polarisering i bedömningarna från minoritetens sida. Den politiska polariseringen i bedömningen av de granskningsärenden som vi normalt kallar gråzoner är måhända den här gången värd en egen liten vers. Gråzonen i årets betänkande är nämligen smalare än den varit på mycket länge, vilket också har framgått väldigt tydligt av Birgit Friggebos alldeles utmärkta anförande, som jag i allt väsentligt är beredd att instämma i. Jag skall inte ge mig in på en förklaring till att det har blivit så, utan bara uttrycka förhoppningen att det är fråga om en ny trend i utskottets granskningsarbete. Vi socialdemokrater är beredda att medverka i en fortsatt sådan utveckling. Enligt regeringsformens 12 kap., 1 §, skall KU granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Vi tror att KU vinner mest respekt på att genomföra detta arbete så strikt konstitutionellt som möjligt. På några punkter i betänkandet riktar ett enigt utskott viss kritik, förvisso mild, mot regeringen och ett par enskilda statsråd.

Fru talman! Jag vill göra några kommentarer med anledning av den administrativa granskningen. När det gäller utgivningen av författningar, som Birgit Friggebo tog upp, konstaterar utskottet att 1995 inte innebar någon förbättring i fråga om expedieringen av nya författningar. Andelen sent utkomna författningar ligger fortfarande på en alltför hög nivå. KU kommer därför i sin fortsatta granskning att närmare studera vad som ligger bakom de dåliga siffrorna. Precis som Birgit Friggebo underströk är det Utbildningsdepartementet som utmärker sig på ett särskilt ofördelaktigt sätt när det gäller en hel del saker som har passerat under de senaste åren. Utbildningsdepartementets administration har under senare år utan tvekan varit en tråkig följetong i riksdagen i olika hänseenden. Förra våren hade vi anledning att uttala oss skarpt om de brister som vi fann beträffande departementets upphandlingsrutiner under tiden 1990-1994. Vidare har departementet haft vanan att överskrida sina anslag sedan flera år tillbaka. I år har vi kunnat konstatera att Utbildningsdepartementet syndat mest när det gäller författningsutgivningen. Mot denna bakgrund har vi ansett det nödvändigt att närmare se över Utbildningsdepartementets organisation och rutiner. Vi kommer, som redan har nämnts, att göra det i samarbete med Riksdagens revisorer. Regeringen biträds i sitt arbete av ett stort antal organ med skiftande uppgifter och olika rättslig status, som har nära anknytning till regeringskansliet och som i vissa fall kan anses ingå i det. Utskottet har på eget initiativ genomfört en granskning av de s.k. bilaga 4-kommittéerna och funnit att bilden av dessa organ inte är särskilt klar. I många fall är det svårt att förstå varför man inte låter kommittéer av detta slag vara just traditionella kommittéer, vilket bl.a. skulle medföra full insyn i deras arbete. Utskottet menar att insynsfrågan är särskilt viktig när det gäller bilaga 4-kommittéer som har ställning som fristående myndigheter. Regeringen bör därför, anser vi, i nästa års kommittéberättelse redovisa vad som gjorts med anledning av årets granskning. Fru talman! Jag skall också, precis som Birgit Friggebo, kommentera frågan om jäv för statsråd. Nygren har varit föremål för utskottets intresse när det gäller deras befattning med ett regeringsärende angående permutation av Stiftelsen Bostadskooperationens Garantifond. I en utfrågning inför utskottet har Anders Sundström medgivit att han inte borde ha deltagit i detta regeringsbeslut. KU delar naturligtvis den uppfattningen och framhåller i sin bedömning att det yttersta ansvaret för att jäv anmäls ligger på varje enskilt statsråd. Utskottet konstaterar vidare att det kan vara svårt för ett statsråd att på egen hand bevaka eventuella jäv i regeringsärenden och att det inom regeringskansliet måste finnas klara rutiner och system som förhindrar sådana situationer. Det är viktigt att understryka att det gäller att hålla goda marginaler i dessa frågor i fortsättningen. En annan principiellt och konstitutionellt intressant fråga som KU behandlat är friheten för ledningen i en statlig myndighet eller ett statligt bolag att delta i samhällsdebatten när det gäller den egna verksamheten. Enligt utskottets mening har myndigheterna att grundlagsenligt följa den politik som regering och riksdag lagt fast. Den dialog som förs mellan regeringen och myndigheterna bör bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det får emellertid inte hindra att man ibland talar om för varandra att man inte är helt ense. Det är närmast självklart att bolagens styrelser och verkställande ledningar är lojala och inte motarbetar statsmakternas politik. Verkschefer och verkställande direktörer i statliga bolag har naturligtvis samma rätt som alla andra medborgare att delta i samhällsdebatten. Men de bör, enligt utskottets mening, vara medvetna om sin ställning när de ger sig in i debatter om frågor som rör den egna verksamheten. Det de säger kommer med rätta att uppfattas som myndighetens eller bolagets uppfattning. Därför kan det bli svårigheter om åsikterna är kontroversiella. Fru talman! I de frågor som jag hittills berört har utskottet lyckats hålla en klar konstitutionell linje. Det är först när vi närmat oss krigsmaterielexporten som en del ledamöter återfaller och lämnar den konstitutionella tanken. De flummar ut i en politisk gråzon. Bra exempel på detta är frågan om regeringens utnämning av ledamöter i det nya exportkontrollrådet våren 1996 och frågan om exporttillstånd för Celsius Tech Systems att exportera elektronikpaket för ett marint ledningssystem till Oman. På helt onödiga grunder blev det strid mellan miljöpartiet och regeringen i samband med utnämningen av ledamöter i det rådgivande organ som är knutet till den nya inspektionen för strategiska produkter. Miljöpartiet hävdar i sin reservation att regeringen skulle ha frångått praxis, hanterat utnämningsmakten på ett felaktigt sätt och ställt kravet på parlamentarisk anknytning på ett alltför sent stadium. Det är bara miljöpartiet i utskottet som envist hållt sig kvar vid den ståndpunkten. Alla andra i utskottet har konstaterat vid granskningen att miljöpartiet har fel på alla punkter, att regeringen har handlat formellt korrekt och i överensstämmelse med etablerad praxis. Min kollega Pär-Axel Sahlberg kommer senare i debatten att göra en mer fyllig kommentar i ärendet. I Omanärendet har vi fått den största anhopningen av avvikande meningar. Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i olika kombinationer kritiserat regeringen i reservationer. När det gäller huvudfrågan står det emellertid fullständigt klart att regeringen i detta ärende följt riktlinjernas intentioner om respekten för mänskliga rättigheter. Utskottets majoritet slår också fast att regeringen hanterat beredningen av ärendet på ett godtagbart sätt med hänsyn till de omständigheter som rådde våren 1995. Jag skall senare i debatten på denna punkt återkomma med ytterligare kommentarer. Försvarsminister Thage G Peterson har också varit föremål för utskottets granskning. Det gäller dels frågan om medverkan i Partnerskap för fred, dels frågan om ÖB:s pressmeddelande. Jag nöjer mig här med att konstatera att utskottsmajoriteten inte funnnit något som helst skäl att kritisera försvarsministerns agerande i dessa båda ärenden. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av konstitutionsutskottets anmälan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Detta är den andra KU-granskningen sedan regeringsskiftet 1994. Det kan då vara rimligt att göra en jämförelse mellan hur regeringarna Carlsson och Persson sköter sitt ämbete och hur det gick till under 1991-1994. Låt oss först konstatera att vi formellt sett i dag har en enpartiregering. Samtidigt är det, precis som på den borgerliga tiden, faktiskt en minoritetsregering. Varken den borgerliga eller den socialdemokratiska regeringen har egen majoritet i riksdagen. Vi har i dag en enpartiregering. Man skulle naturligtvis kunna tro att regeringarna Carlsson och Persson skulle fungera mer effektivt visavi riksdagen och myndigheterna - så lär oss handboken. Jag talar nu om effektivitet administrativt sett. Man skulle också kunna tro att regeringarna Carlsson och Persson skulle klarat sig med betydligt färre politiska tjänstemän i statsrådsberedning och departement och att det t.ex. inte skulle behövas någon samordningsfunktion av det slag som fanns 1991-1994 i det samordningkansli som var lokaliserat till statsrådsberedningen. Det borde rimligtvis handla om en strömlinjeformad, effektiv maktutövning med ett minimum av samordningsfunktioner och politiska tjänstemän. Fru talman! Granskningen har visat att det inte är så. Det är i praktiken samma siffror när det gäller politiska tjänstemän för denna enpartiregering som för den förra fyrpartiregeringen. Man har t.o.m. infört en ny politisk nivå. Titeln biträdande statssekreterare har införts. De inrangeras nu bland de politiska tjänstemännen, de som skall avgå i samband med ett regeringsskifte. Man kunde t.ex. tycka att de samordningsfunktioner jag just nämnde, som fanns i statsrådsberednigen, nu inte längre skulle behövas. Det skulle räcka med en betydligt mindre krets kring statsministern. Så har, som jag sade, inte blivit fallet. Jag vet inte om man skall göra en elak tolkning och säga att det är den splittring inom socialdemokratin som vi har sett så mycket av under det senaste året som är orsak till att det i själva verket behövs mer samordning inom socialdemokratin än vad som behövdes mellan fyra borgerliga partier eller om det finns andra skäl. Man har kanske en mindre regeringskompetens och behöver därigenom ökat stöd på detta område. Det kan man spekulera om. Vi kan också konstatera att frågor om jäv inte har tagits på tillbörligt allvar. Den förutvarande KU ordföranden, nuvarande statsrådet Thage G Peterson, höll ju när han var KU-ordförande den ena moralpredikningen efter den andra - och han är en god moralist när han känner för det - om hur eländigt det var med jävsproblematiken under den borgerliga tiden. Då var det fel på det mesta. Nu kan vi konstatera att statsrådet Anders Sundström har erkänt att han borde ha anmält jäv i en viss fråga. Jag tycker att det hedrar honom att han inte har försökt konstra i KU på den punkten. Därmed borde väl udda vara jämt, men det intressanta är att det vid dessa utfrågningar har konstaterats att den förre KU-ordföranden inte har gjort någonting. Inte vid något tillfälle har han tagit upp jävsproblematiken i regeringen. Det tycker jag är litet konstigt, och vi konstaterar också att det inte finns rutiner på detta område. Sak samma gäller statsrådens aktieinnehav. Också här talades det tidigare från socialdemokraterna i konstitutionsutskottet, inklusive den person som jag nyss nämnde, om att statsråd som handlägger krigsmaterielfrågor inte skulle få äga aktier. Det har varit märkvärdigt tyst om just detta på sistone. Jag tycker personligen att det är utmärkt att också socialdemokratiska statsråd äger aktier. Det är emellertid ganska förvånande att så många av dem, en del har ju under åren haft riktigt höga inkomster - det har vi kunnat läsa om i tidningarna, inte har brytt sig om att hjälpa svenskt näringsliv med kapital, utan uppenbarligen konsumerat upp sina slantar. Människor med så höga inkomster borde väl faktiskt i landets intresse kunna investera ett och annat i aktier. Det är naturligtvis bra att vi nu får en registrering av ledamöternas ekonomiska intressen, så att svenska folket får svart på vitt när det gäller vilka som hjälper till med näringslivets kapitalbildning och vilka som ägnar sig åt ohämmad konsumtion. Jag är en varm anhängare av att vi nu får svart på vitt när det gäller vilka som ställer upp och vilka som drar sig undan. Sedan kan vi också peka på andra intressanta saker. Under tre år hade vi en i regeringen som var ansvarig för vapenexportfrågorna. Under två år har socialdemokraterna lyckats få tre statsråd att syssla med frågorna. Än en gång, fru talman, märker kammarledamöterna och de ärade TV-tittarna den starka kontinuiteten och effektiviteten när det är borgerliga fyrpartiregeringar, och ryckigheten, osäkerheten och de ständiga bytena när man har en socialdemokratisk enpartiregering. Vi skall återkomma till de frågorna. På ett område finns det dock en kontinuitet, det erkännandet vill jag gärna ge socialdemokraterna. Det gäller utnämningspolitiken. Där har ingenting ändrats. Här förekommer enligt min mening ett konsekvent missbruk av utnämningsmakten. Det är inte så, fru talman, att inte politiker skulle kunna komma i fråga. Men här handlar det om att bara vissa politiker uppenbarligen anses lämpliga att få statliga tjänster, nämligen de som har socialdemokratisk partibok. Vi skall återkomma till det litet senare. Jag tycker att det här är en utomordentligt viktig fråga när det gäller respekten för administration, myndigheter och ämbetsverk i vårt land. Här har, fru talman, pekats på att vissa författningar och annat kommer ut sent. Jag är medveten om att detta är en kritik som ingalunda bara drabbar den nuvarande regeringen, men här har faktiskt riksdagen möjligheten att sätta hårt mot hårt. Ingen står ju över riksdagen mer än väljarna; numera vart fjärde år. Riksdagen kan faktiskt statuera exempel. Riksdagen kan, som det heter, nypa till om den vill. Min erfarenhet efter många år i denna kammare är, fru talman, att riksdagen inte vill det. Hade den velat det, hade det naturligtvis gjorts för länge sedan. Skall riksdagen behålla sin ställning som främsta statsmakt är det viktigt att man inte bara kritiserar utan också någon gång visar att man menar allvar. Som utskottets ordförande pekade på är det naturligtvis otillfredsställande att vi kräver av allmänheten att den skall följa författningar som i allmänhet, det kan vi konstatera, kommer ut mycket sent. Någon gång kommer de faktiskt ut efter att de har trätt i kraft! Det är inte underligt att människor reagerar mot sådan myndighetsutövning. Jag vill gärna säga att olika regeringar har syndat här, men utskottet nöjer sig med ett konstaterande. Här finns ju alla möjligheter; man kan t.ex. konstatera att författningar inte är giltiga förrän de kommit ut från trycket. Gjorde vi den typen av markeringar, är jag övertygad om att regeringar i sitt eget intresse skulle se till att detta fungerade på ett bättre sätt. Fru talman! Jag tycker att den allmänna bilden av de regeringar som kom till efter 1994 är att man har haft uppenbara svårigheter att regera effektivt. Då tänker jag på de delar som vi så här inledningsvis har granskat. Det har varit stor omsättning på statsråd. Vi har konstaterat att man har svårt att få ut författningar. Vi har konstaterat att det är en mycket hög andel politiska tjänstemän. Det finns faktiskt ingenting som tyder på, och det är min slutsats, att enpartiregeringar visar större effektivitet än koalitionsregeringar i regeringsutövandet.
Fru talman! När det gäller den administrativa delen kan Anders Björck möjligen ha rätt. Det är inte säkert att en enpartiregering nödvändigtvis behöver vara effektivare än en flerpartiregering. Jag tror snarare att det är i fråga om den politiska utformningen som effektiviteten kommer fram. I det sammanhanget har inte konstitutionsutskottet genomfört någon granskning, men jag tror att så är fallet. Sedan gör Anders Björck ett litet nummer av att man har bytt ut ett antal utrikeshandelsministrar, framför allt när det gäller handel med krigsmateriel. Jag tycker nog inte att det där är så märkvärdigt. Anders Björck glömmer tydligen bort att den socialdemokratiska regeringen ju ganska nyligen har ombildats. När man ombildar en regering är det ju inte helt ovanligt att man också byter ut en del personer i regeringen. Jag tror t.o.m. att det hade varit en stor fördel om Carl Bildt litet oftare, kanske på helt andra grunder, hade bytt ut många av de statsråd som ingick i den borgerliga regeringen. Ibland är det kanske t.o.m. väldigt bra att man, när det gäller krigsmaterielexporten, byter ut folk på den posten, och att man får människor som kanske ser frågan med andra ögon. Det som egentligen gjorde att jag ville komma till tals var utnämningspolitiken som Anders Björck sade att han skulle komma tillbaka till. I den frågan kan man nästan likna Anders Björck vid tjuren Ferdinand, ni vet han som brukar ligga under det skuggiga trädet och lukta på blommorna men som förvandlas till en rasande best när han blir stucken av ett bi. När vi har diskuterat den här frågan i utskottet brukar Anders Björck genomgå samma förvandling och komma med de mest grundlösa beskyllningar om hur utnämningspolitiken går till. Detta är en följetong från Anders Björcks sida. Den här gången gäller det Ingvar Carlsson. Förut var det Olof Palme. Nästa år kommer det att vara Göran Persson. Men jag vill försäkra kammaren att det inte har skett någon mannamån. När det gäller regeringen Carlssons utnämningar har alla partier i utskottet med undantag av Moderaterna vid granskningen kommit fram till slutsatsen att regeringen Carlsson har fört en utnämningspolitik som har stått helt i överensstämmelse med regeringsformen.
Fru talman! Jag undrar i vilket tillstånd Kurt Ove Johansson har varit i när han har titta på tjuren Ferdinand på julafton. Den som har sett det hela vet ju att tjuren Ferdinand är mycket snäll, precis som jag, fru talman. Han uppträder därför inte så brutalt på tjurfäktningsarenan, precis som jag här i kammaren, som Kurt Ove Johansson vill göra gällande. Med stor mildhet vägrar han delta i de blodiga excesserna. Tjuren Ferdinand är alltså i hög grad snäll och vänlig. Jag vill bara konstatera att vi återkommer till utnämningspolitiken. Det är en fråga där utskottet i hög grad har anledning att vara observant. Det är också en fråga som har stor betydelse, inte som många tycks tro för dem som råkar bli utnämnda eller förbigångna utan framför allt för de människor som skall arbeta under politiskt utsedda chefer som kanske inte klarar jobbet. Ytterst drabbar det naturligtvis hela svenska folket. Avslutningsvis, fru talman, har jag ingenting emot att man byter ut försvarsmaterielexportministrar. Som Kurt Ove Johansson väl vet tycker jag att man skall byta ut hela regeringen.
Fru talman! Jag skall fortsätta att hålla mig till utnämningarna. Jag vill då bara betona att majoriteten i utskottet har konstaterat att det inte får vara ett hinder för utnämning av en person om han eller hon har en känd partitillhörighet. Det är förtjänst och skicklighet som skall gälla. Det som jag tycker är kanske mest anmärkningsvärt är när Anders Björck i sin reservation argumenterar för ett s.k. spoil system, som enligt min mening är fullständigt oförenligt med den svenska politiska traditionen. Det vill vi inte ha. De andra partierna i riksdagen vill inte heller ha det. Anders Björck är ganska ensam om att vilja ha det. Fru talman! Jag förutsåg naturligtvis att Anders Björck skulle känna sig litet stungen när jag tog upp utnämningsmakten. För säkerhets skull tog jag därför med mig en liten blomma som jag hade tänkt lämna över till Anders Björck. När han så att säga går ned till det normala igen och blir den godmodige person som han innerst inne är skall han få tillfälle att sniffa på den här blomman.
Fru talman! Det är naturligtvis inte varje dag som man får blommor av Kurt Ove Johansson. Det gör mig naturligtvis något bekymrad om hans sinnestillstånd. Det är inte likt honom. Men himlen välkomnar ju varje omvänd syndare. Om det har skett en sinnesförändring hos Kurt Ove Johansson är kammaren bara att gratulera. Kurt Ove Johansson gjorde sig skyldig till en freudiansk slip när han sade att det inte får vara så att en känd partitillhörighet hindrar någon från att få jobb. Nej, just det, det är detta som det handlar om. Det finns ju personer med just den kända partitillhörigheten som enligt min mening på ett otillbörligt sätt gynnas vid tjänstetillsättningar. Om man har partiboken under den armen och huvudet under den andra har man ganska goda chanser att få jobb. Det visar med all önskvärd tydlighet den granskning som vi har gjort tidigare. Sedan vill jag säga att Moderaterna inte vill ha något spoil system. Vi konstaterar i vår reservation att det är Socialdemokraterna som driver fram ett spoil system genom missbruket av utnämningsmakten. Detta är inte något eftersträvansvärt, men det håller på att bli en realitet. Jag tycker att man någon gång, också från socialdemokratiskt håll, borde fundera på om det verkligen är rimligt att driva fram ett system där det med naturnödvändighet kommer att bli så att huvuden kommer att rulla vid ett regeringsskifte. Jag är nämligen övertygad om att om detta får fortsätta kommer det att bli en oönskad men dock effekt.

Fru talman! De föregående talarna har kommit in på nästa ämne, men jag tänker återgå till det som vi har kommit överens om, nämligen att vi nu skall diskutera de första 13 punkterna i betänkandet. Vår utskottsordförande har på ett förtjänstfullt sätt, som Kurt Ove Johansson också sade, berättat det som vi alla står bakom. Vi är ju eniga på dessa punkter. Jag vill också säga att konstitutionsutskottets kansli varje år lägger ned ett tidskrävande och oerhört värdefullt arbete med att granska hela regeringens administration. Vi har ställt oss bakom en samlad bedömning av vad som behöver göras. Denna granskning sker oberoende av om det finns några anmälningar eller inte. Själv vill jag bara ta upp punkt 13 som gäller förhållandet mellan regeringen och de statliga bolagen. En principfråga som är viktig ur konstitutionell synpunkt är hur regeringen styr de statliga bolagen. Konstitutionsutskottet diskuterade frågan förra året. Då gällde det Nordbanken. Vi sade då att en tydlig policy bör utvecklas för hur ägandet skall utövas i statligt ägda företag. Riksdagens revisorer kommer också att ta upp frågan till granskning. När det gäller styrningen av Vattenfall AB har frågan nu aktualiserats därför att en anmälare anser att konstitutionsutskottet borde pröva om dåvarande energiminister Sten Heckscher försökt lägga munkavle på Vattenfalls chef och hindra honom från att lämna information rörande de olika energislagen. Konstitutionsutskottet har nu enhälligt kommit fram till att anmälan saknar grund. Enligt min mening kan man snarare fråga sig om regeringen tillräckligt kraftfullt styrt sitt helägda Vattenfall AB, så att riksdagens energipolitiska mål uppfylls. Utskottet framhåller att myndigheterna och statliga bolag enligt regeringsformen är underställda regeringen och på denna grund förväntas lojalt följa den av regeringen och riksdagen fastlagda politiken. Detta framhöll också särskilt Kurt Ove Johansson i sitt anförande. Hur har det nu gått med Vattenfall och den energipolitik som riksdagen har slagit fast? Först beslutade riksdagen 1980, efter folkomröstningen, att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Detta beslut upprepade riksdagen varje år under hela 1980-talet. Det var inte bara ett enstaka riksdagsbeslut, utan varje år under hela 1980-talet upprepade riksdagen beslutet - kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Då kunde man alltså kräva att det statliga affärsdrivande verket Vattenfall, som senare övergick till att bli ett av staten helägt bolag, Vattenfall AB, med energi och uppfinningsrikedom skulle ägna sig åt att förbereda det nya miljövänliga energisystem utan kärnkraft som riksdagen fattat beslut om efter en kärnkraftsparentes. Under en period då Börje Andersson från Borlänge var ordförande i Vattenfalls styrelse satsade man på det s.k. Uppdrag 2000, som visar på olika möjliga vägar att ersätta kärnkraftselen. Projektet lades dock ned. I Vattenfalls miljö och årsredovisning för 1995 lyckas man tala om både miljö och framtid utan att antyda att kärnkraften kommer att avvecklas. Tvärtom tycks man ha upphandlat reparationsprogram för det helägda kraftverket Ringhals som skall säkerställa driften i 20 år till - i klar konflikt med riksdagsbeslutet. Ingenstans finner man spår av den aktiva planering och de åtgärder för att successivt ta kärnkraftverken ur drift som riksdagsbeslutet innebär och som borde vara den självklara uppgiften för ett helägt statligt bolag. Jag anser att Vattenfall gjort allt för att direkt motverka riksdagens energipolitiska beslut. Runt om i världen läggs kärnkraftverk ned, men i Sverige satsas miljarder på att byta ut trasiga delar bit för bit i gamla slitna reaktorer. Det är en stor tragedi, inte minst för Sveriges näringsliv. Staten har satsat enorma summor på forskning och utveckling av kärnkraften. Riksdagen anslog snällt varje år miljard efter miljard till nya kärnkraftverk. Det kom inte i fråga att låna till vanliga räntor, utan allt betalades kontant. Varenda kärnkraftverk som Vattenfall har byggt är betalt kontant med skattemedel och med blygsamma krav på avkastning på kapitalet till staten. Någon amortering var det inte fråga om, eftersom det var ett statligt helägt kärnkraftverk. Tänk om biomasseel, vindkraft eller solenergi hade haft lika gynnsamma introduktionsvillkor! Tanken svindlar. Kraftetablissemanget har blivit en stat i staten i Sverige, och Vattenfall är den största delen av vårt kraftetablissemang. Detta kraftetablissemang manipulerar de statliga energikommissionerna och hindrar all information som skulle kunna hota kärnkraftens fortlevnad. Det bedriver en ytterst påkostad propaganda indirekt när det gäller Vattenfall med statliga medel. Dess utsagor tas som sanningar. Det är t.ex. många som tror att vi inte skulle kunna klara energiförsörjningen på ett miljövänligt sätt utan kärnkraften, att det inte finns några färdiga alternativ. Detta tror man alltså, trots att exempelvis fullskaleanläggningar fungerar utmärkt när det gäller kommunala med biomassa eldade kraftvärmeverk, att vindkraftverk är billigare att bygga än nya kärnkraftverk och att NUTEK visar hur en effektivisering av energianvändningen skulle göra flera av de kärnkraftverk som nu är i drift helt onödiga. De flesta litar mera på kraftindustrin än på sin egen erfarenhet. Det återstår nu att se om kraftintressena lyckas få igenom sin vilja, mot allt förnuft, i de pågående energiförhandlingarna eller om det finns styrka, kunskap och vilja hos en majoritet av politikerna att stå fast vid sitt beslut att börja kärnkraftsavvecklingen genast. Fru talman! Skulle KU ha anledning att kritisera energiministrar så inte är det, som anmälaren har tänkt sig, för att man försökt att hindra Vattenfall att göra sin vilja känd och genomförd. KU har, tack och lov, avvisat denna anmälan som grundlös. Snarare finns det skäl att rikta kritik mot flera energiministrar för att man inte fått regeringen att instruera Vattenfall AB om att fullfölja riksdagens energipolitiska beslut. Fru talman! Jag har inget annat yrkande utöver mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Även jag delar i allt väsentligt vad utskottets ordförande och vice ordförande sagt i sina huvudanföranden här i dag - naturligtvis med undantag av där utskottets vice ordförande polemiserar mot några reservationer som också jag har skrivit under. Detta är min andra granskningsdebatt. Som en märklighet i sammanhanget noterar jag att de som här får sin verksamhet granskad komplett lyser med sin frånvaro. Fru talman! Jag anser att riksdagen egentligen inför granskningsdebatten bör anmoda regeringen att ha en representation här som lyssnar på riksdagens diskussioner, slutsatser och argument kring granskningsärendena. Jag tror att det skulle vara till nytta för regeringen om den var närvarande under diskussionen om dess ämbetsutövning. Det skadar inte att också regeringsledamöter någon gång finns på de lyssnandes bänk. Vår regeringsform utgår från att riksdagen är folkets främsta företrädare. Det är riksdagen som utser regeringen och som i normalfallet fattar beslut om lagar och utgifter. När riksdagen utser en regering utser den också en institution som inte bara skall verkställa riksdagens beslut utan som också är den viktigaste instansen för att ställa förslag till beslut till riksdagen. Dessutom handlar det om ett organ som har rätt att upplösa riksdagen och utlysa nyval. Regeringen har alltså en betydande makt. Den har också stora utredningsresurser till sitt förfogande. Därför måste den kontrolleras av riksdagen så att den utövar sin makt under de av riksdagen stiftade lagarna. Denna granskning som konstitutionsutskottet gör är alltså en viktig del av riksdagens kontrollmedel, som flera talare varit inne på. Systemet har en logik: Folket utser och kontrollerar i val riksdagen. Riksdagen utser och kontrollerar i sin tur regeringen. Regeringen ställer de större förslagen till riksdagen om lagar, skatter och statens utgifter. Riksdagen beslutar. Med vårt medlemskap i EU har det emellertid skett en betydande omfördelning av makt mellan riksdag och regering. Riksdagen är inte längre ensam lagstiftare. En växande mängd beslut som gäller som lagar i vårt land och i andra medlemsländer antas av ministerrådet i EU, där regeringen ingår som en sorts minoritetsparti.

Vi är ju så pass nya medlemmar i EU och har ännu inte en fullständig och konkret överblick över vad medlemskapet medför för vårt demokratiska system. EU-frågorna har alltså hittills bara satt begränsade spår i vår granskning, men i framtiden kommer de att bli alltmer viktiga och avgörande för att upprätthålla den maktbalans mellan riksdag och regering som vår regeringsform bygger på. Vår granskning är, som tidigare nämnts, såväl administrativ som juridisk-politisk. Vi skall se till att den av riksdagen utsedda verkställande makten utövar sin makt under riksdagens beslut och verkställer dessa och deras intentioner. Vi skall granska om regeringen lever efter lagar och regler. Riksdagen skall däremot inte granska om regeringens beslut är vad man kan kalla politiskt riktiga eller inte. En regering har rätt att fatta enligt betydande opinioner eller intressen sakligt felaktiga beslut om den gör det på ett formellt korrekt sätt och i enlighet med de regler den själv har varit med om att arbeta fram. Men gränserna är, som vi vet, inte alltid självklara och tydliga. Vi kommer senare i dag att diskutera några sådana frågor, där det faktum, det vill jag betona, att man kommer till en annan slutsats än majoriteten inte betyder att man ägnar sig åt högre grad av politisering än denna majoritet. Det kan i sig lika gärna vara precis tvärtom. Det handlar om att olika lagrum delvis spänner mot varandra. Vi kommer t.ex. senare i dag in på ett utvisningsärende som har väckt stor uppmärksamhet, beslutet om utvisning av de s.k. Åselefamiljerna. Visst kan man hävda att regeringen har rätt att fatta ett beslut som många anser såväl inhumant som hjärtlöst bara den följer reglerna. Men i detta fall framstår en komplexitet. Vissa regler ger nog regeringen formellt rätt i dess beslut, men mot dessa regler spänner t.ex. Förenta nationernas barnkonvention, som Sverige varit tillskyndare till. Detta gör frågan mer intrikat. Utskottet har här också kommit till olika slutsatser, och jag skall senare utveckla varför jag inte delar majoritetens överslätande hållning gentemot regeringens agerande. Men man kan inte säga att vi som på den här punkten vill rikta en viss kritik mot regeringen politiserar och att de som tar regeringens beslut i försvar inte gör det. Här är det ett mer komplext förhållande mellan olika stadganden, och juridik är en produkt av värderingar och ibland inte alls en så entydig och exakt vetenskap som en del tycks tro. Jag anför detta som ett exempel på en situation där värderingar säkert spelar roll för ställningstagandet, och inget negativt i detta. All lagstiftning är en följd av politiska beslut, och politiken reflekterar de sociala intressekonflikterna och styrkeförhållandena i samhället. Det finns ingen ovan dessa konflikter stående. Även om vi skulle söka vara objektiva, måste vi se att vår attityd till vilka av dessa lagar som i tveksamma fall skall väga tyngst sker utifrån värderingsmässiga grunder. Dessa värderingar bör då göras av folkvalda i riksdagen som är avsättbara av folket, till skillnad från ämbetsmän. Därför är det så viktigt att slå vakt om KU som rätt instans att utföra den typ av granskning som vi i dag diskuterar. Fru talman! Jag vill också understryka att KU inte granskar sådant som varit föremål för rättslig prövning. Det skulle strida mot vad som är en viktig del av vårt system, nämligen ett självständigt domstolsväsende. I dessa kontokortsaffärernas och de skattefinansierade krognotornas dagar är det dock gott att konstatera att det som hittills framkommit i vad KU har kunnat granska härvidlag ligger på den nivån att det handlar om oklara regler och brister, som att det inte finns extern revision i regeringskansliet. Detta kan tolkas som, och det vill jag gärna göra, ett hyggligt betyg åt den svenska öppenheten, åt riksdagens kontrollmakt, kanske också åt massmediernas arbete. Beslutsformerna inom regering och riksdag har ett starkt mått av stabilitet och prövade rutiner, liksom också kontrollen och traditionerna av öppenhet och insyn. Man kan fråga sig om de förhållanden som åtminstone hittills uppenbarats, främst på andra politiska plan, måhända hänger ihop med nya regler för delegation, mera svårkontrollerade beslutsformer och inbyggda mekanismer som gör att verksamheter som t.ex. representation förs undan till bolag och andra former av verksamhet där man tror att insynen är mycket mindre. Eller är det så att vår granskning i vissa avseenden är ett alltför grovmaskigt nät? Fru talman! Jag tror att Kurt Ove Johansson har fel - och kommer senare att försöka leda det i bevis - om vem som politiserar när det gäller Omanfrågan. Här spänner ofta lagstiftningen mot mycket starka ekonomiska och politiska intressegrupper. Det militärindustriella komplexet i Sverige är liksom i många andra länder en mycket stark sådan intressegrupp, intresserad av att få till stånd viss krigsmaterielexport. Det ligger ibland nära till att man också på ett otillbörligt sätt kommer att tänja på de lagar och de beslut som är fattade och de restriktioner som gäller för den verksamheten. Men till detta och övriga sakärenden ber jag att få återkomma i det följande. Tack!
Fru talman! Årets granskning av regeringen i konstitutionsutskottet har inte lett till krav på ministrars avgång eller ens någon riktigt allvarlig kritik, i varje fall inte från en majoritet av riksdagens konstitutionsutskott. Vi som är satta att granska regeringen har inte lyckats komma överens om att kritisera regeringen i någon större utsträckning. Detta beror dock inte på att det saknas möjligheter att fullgöra granskningsarbetet eller på att vi har en regering som är så fullkomlig att det inte går att kritisera den utifrån konstitutionella utgångspunkter. Vi har ett antal viktiga granskningsärenden där KU borde ha reagerat. Fyra eller möjligen fem statsråd kunde ha fått hård kritik riktad mot sig, och det hade inte varit fel om några av statsråden känt sig tvungna att ta sin mats ur skolan; om det inte hade varit så att de flesta av dessa redan är ute ur spelet sedan Göran Persson bestämt sig för en rejäl ombildning av regeringen. Det som har dominerat årets granskning är vapenexportaffärerna. Det handlar om några olika ärenden, bl.a. ett ärende som berör den utveckling vi har sett de senaste åren, där mer och mer av vapenexporten har kommit att handla om internationella avtal, licensavtal och samarbetsavtal av olika slag. Men det kanske allra tydligaste fallet, där regeringens hantering borde och verkligen kan kritiseras ur konstitutionell synpunkt, handlar om vapenexportaffären med Oman. Det är ett, som jag menar, solklart exempel på en överträdelse av reglerna för vapenexport. Regeringen har låtit pengar och näringslivsintressen ta överhanden över mänskliga rättigheter och de spelregler som riksdagen har antagit. Därför borde både Jan Nygren och Mats Hellström, som har varit ansvariga statsråd för det här området under granskningsperioden, varit värda rejäl och hård kritik. Leif Blombergs cyniska inställning till flyktingar har också i ett par olika ärenden framstått i sin brutala nakenhet och motsatsställning till t.ex. FN:s barnkonvention. Trots en strävan att få med så många som möjligt har varken moderaterna eller socialdemokraterna orkat följa med i kritiken av Leif Blombergs hantering av flyktingärendena. Jag kommer tillbaka till både vapenexporten och flyktingfrågorna senare i debatten i dag. Men det är också alliansen Moderaterna och Socialdemokraterna som är den övergripande och vanligaste i betänkandet. Regeringspartiet och det största oppositionspartiet förenas av gemensamma intressen och går hand i hand i nio fall av tio. Mönstret går igen. Det är moderaterna och sossarna som allt mer tycks se sig själva som bevararna i svensk politik. Även i KU syns det här, och jag tror att bakgrunden ligger i en i grunden gemensam syn på samhället och näringslivet. Men Moderaterna har också nyss varit utsatta för en relativt hårdhänt granskning och vill kanske inte kasta sten i glashus. Därför bildar man ett slags underförstådd allians med Socialdemokraterna. Eller finns det ett annat skäl? Anders Björck, varför har ni blivit så timida? Jag tycker att den blomma som Kurt Ove Johansson ville ge till Anders Björck och Moderaterna i dag var ganska symbolisk för hur det verkligen står till. Det finns en del skribenter och debattörer som klagat över att vi saknar en ordentlig opposition i landet. Jag tror att denna klagan beror på att dessa, oftast uttalat borgerliga, skribenter har svårt att acceptera att det politiska landskapet håller på att förändras. Oppositionen i Sveriges riksdag, det parti som mest konsekvent fullgör också granskningsuppdraget, är i dag Miljöpartiet de gröna, följt av Vänstern och Folkpartiet. Jag roade mig i går kväll med att tänka igenom reservationerna och räkna igenom dem. Vi i Miljöpartiet har i dagens betänkande skrivit under nio reservationer, där vi förordar en stramare granskning. Några pinnhål därefter kommer Folkpartiet och Vänstern. Det är definitivt inget självändamål att skriva många reservationer, men det visar ändå något om vilka ambitioner som finns. Socialdemokraterna och Centern är alldeles för insyltade i regeringsmakten för att klara av detta granskningsarbete fullt ut, menar jag. Nu har också Moderaterna i många stora frågor blivit Socialdemokraternas egentliga vapendragare. Jag tycker att det är viktigt att också påtala Socialdemokraternas ansvar i konstitutionsutskottet. Förra året hade vi två f.d. regeringspartier som uttalade hård kritik mot egna regeringskolleger när det var befogat. Det får inte ses som acceptabelt att bara stryka sina egna medhårs. Om konstitutionsutskottet och riksdagens kontrollmakt skall fungera krävs det integritet från ledamöterna, inte partilojalitet. Socialdemokraterna har i årets betänkande inte levt upp till det ansvar som man kan förvänta sig av dem, tycker jag. Jag inser att det inte är en lätt uppgift att granska sina egna. Det är betydligt lättare för oss som inte har suttit i någon regering ännu att granska både f.d. regeringar och nuvarande regering. Men om man inte klarar av att granska sina egna visar man också att vi borde ha en annan ordning och att riksdagen inte är förmögen att granska regeringen, och det är ett dåligt betyg på riksdagen. Ännu allvarligare är det kanske att flera oppositionspartier inte lyckats samla sig till ett kritiskt betraktelsesätt. Jag har nu suttit i riksdagen i två år, och en av de mest kännbara erfarenheterna tycker jag är just det som Anders Björck var inne på tidigare: att man kan ifrågasätta om riksdagen verkligen vill ha makt. Alltför ofta slår riksdagen ifrån sig så fort det handlar om att påverka och få inflytande över skeendet. Den övergripande tendensen är också, som Kenneth Kvist var inne på tidigare, att regeringen stärks på riksdagens bekostnad. Riksdagen tappar mark och regeringens inflytande ökar, samtidigt som beslutsfattande flyttas över till Bryssel. Det visar sig också i många olika frågor, t.ex. den förändring av budgetprocessen som vi arbetar med i riksdagen. Också den stärker regeringens ställning, menar jag. Ytterligare ett tecken på detta är det ärende som vi har att diskutera senare i dag som handlar om Henrik Westander och tillsättandet av ledamöter i Exportkontrollrådet. Att majoriteten i KU väljer att passa och låta regeringen bestämma över vilka som skall representera riksdagspartierna är ett tecken på en oerhörd svaghet hos riksdagen. Jag skall också gå in litet grand på de granskningsärenden som kommer upp nu i början av betänkandet. Anders Sundström är den minister som mest uppenbart har begått ett formellt fel - näst efter det fel som begicks i vapenexportfrågan - som både kan och bör klandras. När han deltog i regeringsbeslutet om att bifalla HSB:s överklagande av Kammarkollegiets beslut om permutation av Stiftelsen Bostadskooperationens Garantifond var han jävig, vilket han själv också erkände under KU:s utfrågning. Det handlar om 11 och 12 §§ i förvaltningslagen som beskriver jävsregler och som säger att den som känner till omständigheter som kan antas utgöra jäv självmant skall ge det till känna. Slutsatsen från KU är dock mild. Vi säger bara att statsrådet borde ha avstått från att delta i regeringens beslut. Det är möjligt att KU borde ha reagerat hårdare och tydligare i bedömningen av Anders Sundströms agerande. Det hade i varje fall inte varit felaktigt med en hårdare skrivning till varnagel för både nuvarande och framtida statsråd. Det är viktigt att hålla rent från den här typen av ohyra som snabbt kan växa sig in i regeringskansliet och den offentliga maktapparaten i Sverige om man inte påtalar den tydligt. Helt klart är att Anders Sundström självmant borde ha anmält att det fanns en risk för jäv eftersom han tidigare innehaft en ledande post i HSB. Värt att notera är också här Anders Björcks och moderaternas vänsälla attityd, men kanske är det inte, som sagt, så lätt att granska när man sitter i glashus. KU har också granskat ett par olika ärenden som handlat om myndigheternas självständighet och regeringens möjligheter att styra. Här tycker jag att det är viktigt att KU klart säger ifrån att statliga myndigheter och bolag inte får driva en egen politik på tvärs med vad riksdag och regering uttalat. Om företrädare för Vattenfall eller andra statliga bolag uttalar sig offentligt måste de vara medvetna om att de på goda grunder uppfattas just som företrädare för den verksamhet de är ansvariga för. Det här fastställer också KU i betänkandet, och jag tycker att det är bra. Vattenfall har i flera avseenden drivit en egen politik på tvärs med både riksdagsbeslut och folkomröstningar, menar jag. Jag ger Birgitta Hambraeus rätt i den kritik som hon framförde. Det här tangerar förresten en fråga som vi hade uppe i konstitutionsutskottet förra året efter initiativ från Miljöpartiet. Den handlar om statliga myndigheters rätt att bedriva lobbyverksamhet mot riksdag och regering. Vi har t.ex. ett ovanligt tydligt fall, där statliga Vägverket är medlem i Vägföreningen som är en mycket aktiv lobbyorganisation. Här reagerade majoriteten i KU för att åtgärder bör vidtas, men såvitt jag vet är Vägverket fortfarande medlem i Vägföreningen. Kanske kan det finnas anledning att ta upp den här frågan igen. Jag vill yrka bifall till ett antal reservationer i betänkandet, men jag gör det när de kommer upp i den senare debatten.

Fru talman! Kammaren har ett flertal gånger, och det på moderat initiativ - det är ju vi moderater som driver de här frågorna - diskuterat olika regeringars utnämningspolitik. Vi hade förra granskningsrundan tillfälle att särskilt titta på hur regeringen Carlsson skött rekryteringarna till höga EU-tjänster, välbetalda sådana, och vi kunde då konstatera att ett antal socialdemokratiska potentater hade fått välbetalda tjänster i EU-byråkratin. Vi kunde också konstatera att här inte förelåg några möjligheter för andra personer att söka tjänsterna, eftersom något ansökningsförfarande icke existerade. Vi kunde dessutom konstatera att det inte fanns några möjligheter till intresseanmälningar, och man hade inte heller uppmanat till sådana. Det var ett sätt att belöna människor, alternativt att se till så att man fick möjlighet att sparka ut människor som inte längre platsade men att ändå ge dem välbetalda tjänster. Fru talman! Det är många som kanske tror att den gamla kungliga förläningspolitiken, som vi känner från historieböckerna, inte längre finns. Fru talman! Den finns på ett sätt som skulle fått även drottning Kristina och andra som var generösa med förläningar att känna sig ganska tafatta och generade, dvs. inför den mycket ohejdade förläningspolitik som i dag bedrivs och som gynnar en del av den politiska klassen. Det är väl ingen som på allvar kan hävda att regeringsformens 11 kap. 9 § i dag följs. Den säger uttryckligen att endast förtjänst och skicklighet får ligga till grund för statliga utnämningar. Det är möjligt att den här paragrafen är felaktig - jag tycker att den har sina förtjänster - och att man skall väga in ett antal andra kriterier. Det är möjligt att den typen av utnämningspolitik inte längre fungerar i ett modernt samhälle. Jag hoppas att den gör det, men om vi antar att den inte gör det bör man sluta hyckla och inte hävda att det är förtjänst och skicklighet. Det utmanar ju alla matematiska sannolikhetskalkyler att personer som t.ex. inte längre platsar i en regering eller har mist sitt riksdagsmandat är de som därigenom mer eller mindre med automatik uppfyller regeringsformens krav på just förtjänst och skicklighet. Jag har naturligtvis ingenting emot att det för vissa typer av tjänster är rimligt att politisk erfarenhet - under förutsättning att personerna i övrigt är värdiga - kan vara någonting som vägs in och som innebär ett plus. Det finns förvisso en hel del politiker som har skött ämbeten som landshövding, ambassadör och generaldirektör på ett förtjänstfullt sätt. Men det som är märkligt är att detta är någonting som uppenbarligen endast tycks gälla för människor med en viss partibok. Fru talman! Får jag ge ett exempel. Det finns i dag icke en enda ambassadör som är moderat, som alltså har kvoterats in i UD-hierarkin. Det finns säkert ambassadörer som har moderata uppfattningar, men de har gått den långa vägen, dvs. börjat som aspiranter och genomgått normala inträdesprövningar. Men det finns faktiskt inte en enda ambassadör som kommer utifrån och som har en moderat politisk bakgrund. Däremot finns det gott om socialdemokrater: Anders Ferm, Harald Fälth, Anders Thunborg, Sören Thunell, Torsten Nilsson på pressrådssidan, etc. Det är människor som har kvoterats in utifrån. Det är väl ingen som på fullt allvar, ärade kammarledamöter, tror att det icke skulle finnas någon utöver de här personerna, någon från något annat parti, som skulle kunna göra utrikesförvaltningen lika stora tjänster som de med socialdemokratisk partibok. Men det finns faktiskt ingen moderat som har kommit in i utrikesförvaltningen efter en politisk karriär i dag. Det har tidigare funnits något fall. Det här visar ju med övertydlighet att pratet om att politisk erfarenhet är viktig inte tillämpas generellt. Om tiden hade medgett det skulle jag ha varit beredd att gå igenom område efter område för att visa att samma system finns där. Detta leder naturligtvis till att man vid regeringsskiften i framtiden kommer att ta sig en funderare. Jag vill understryka att jag med beklagande har sett att vi riskerar att få ett spoils system. Det är ingenting som vi moderater förordar. Problemet är att andra riskerar att driva fram detta. Jag tycker att det är väldigt viktigt att partiledare och andra tar en ordentlig diskussion om utnämningspolitiken och försöker hitta en balans i denna som gör att vi inte hamnar i ett läge där det blir nödvändigt att vid regimskiften vidta olika former av korrektiv. Det är inte bra med en politiserad förvaltning, och det är allra minst, fru talman, bra med en smygpolitiserad förvaltning. När jag nu har ordet vill jag instämma med Kenneth Kvist. Jag tycker att det är beklagligt att det icke finns något statsråd närvarande här från den regering som nu granskas. Åtminstone borde de ha suttit här under den inledande rundan. När jag var statsråd fann jag det vara en självklarhet, även om jag inte var föremål för granskning, att gå hit. Jag satt i bänken och lyssnade. Det är bara att konstatera att regeringen Persson icke visar den respekten för riksdagen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande och avslag på Moderaternas reservation under den här delen. Vid granskningen av regeringen Carlssons utnämningspolitik har konstaterats, trots vad Anders Björck nyss påstod, att utnämningarna har följt regeringsformen, dvs. att vid utnämningarna av dessa tjänster har hänsyn tagits endast till förtjänst och skicklighet. Anders Björck ville göra gällande att ingen här i kammaren eller någon annan skulle vilja påstå att så har varit fallet. Då kan jag säga att det är ett enigt konstitutionsutskott, utom moderaterna, som har den här uppfattningen. Under den tid som granskningen avser har ett drygt sextiotal myndighetschefer utnämnts, och vid den offentliga utfrågningen av Ingvar Carlsson i konstitutionsutskottet klargjorde han att han i fråga om 44 eller 45 av dessa personer inte hade någon vetskap om deras politiska hemvist. Det visar i sak att Anders Björck har fel när han påstår att det vid utnämningarna enbart tas hänsyn till de politiska partiböckerna. Vi måste väl ändå vara överens - jag tror också att vi är det - om att politisk erfarenhet kan vara en viktig erfarenhet när det gäller den offentliga verksamheten. Men vi måste väl också inse att det, trots att det handlar om ett sextiotal personer, är mycket av tillfälligheter som gör vilka personer som står till förfogande, vilka meriter som efterfrågas varje gång, hur könsfördelningen ser ut, osv. Det är många saker som skall vägas in för en regering vid vissa av de här utnämningarna. Men det viktigaste måste väl ändå vara att man efter det att utnämningen har skett lämnar partiboken åt sidan och tjänar den sittande majoriteten. Här är väl den avgörande frågan hur det fungerar och, som Anders Björck ondgjorde sig över, hur de anställda ser på detta. Jag kan inte finna att det har uppstått några som helst problem. Här borde väl debatten egentligen ha varit slut och allting varit frid och fröjd, och den totala enigheten skulle ha brett ut sig. Så skulle fallet naturligtvis ha varit om inte detta varit Anders Björcks favoritfråga. Jag förstår att Moderaterna i dessa tider är i desperat behov av att försöka hitta en partiprofil, men i denna fråga är det att koka soppa på en spik. Anders Björck påstod i sitt inlägg här att han inte vill förorda något nytt system när det gäller utnämningspolitiken, men i den reservation som moderaterna har lämnat kan man läsa: "Eftersom en regering måste ha förtroende för att myndighetscheferna lojalt genomför regeringens politik är detta en naturlig utveckling." Då tycker jag att det är dags att moderaterna försöker bestämma sig. Är det här nu någonting som moderaterna anser är så fel så är det ändå en naturlig utveckling enligt er egen reservation. Det måste väl vara något av en logisk kullerbytta! Moderaterna hävdar ju alltid att det är för mycket som styrs av politikerna - det är ju andra, gyllene krafter som skall lösa alla problem. Men i reservationen i konstitutionsutskottets betänkande säger man att det är en naturlig utveckling i utnämningspolitiken att ändra den nuvarande ordningen. Jag tycker att det är på sin plats att vi i någon mån försöker komma överens om vilken inriktningen skall vara. Det jag kan förstå av tonläget i Anders Björcks anförande är att det väl måste vara någon moderat som känner sig förbigången; i sitt inlägg anspelade han ju hela tiden på att moderaterna inte har fått någon sådan utnämning. Vilken moderat det är som känner sig förbigången är det bara Anders Björck som vet.
Fru talman! Mats Berglind tycks ha litet problem med syftningen när han läser innantill. Vi konstaterar i den moderata reservationen att vi på grund av den socialdemokratiska utnämningspolitiken riskerar att i Sverige få ett system där man vid regimskiften kan tvingas till utbyten på olika tjänster, vilket lagstiftningen medger. Det står uttryckligen att det är på grund av den socialdemokratiska utnämningspolitiken som vi riskerar detta. Det är bara att läsa innantill. Det står: "Utskottet menar att granskningen har visat att regeringen Carlsson har utnyttjat utnämningspolitiken till det egna partiets fördel. - I praktiken har därmed" - ́därmed ́ syftar på det jag nyss läste upp - "dörrarna öppnats för ett system" osv. Det är väl inte så att Mats Berglind tror att utnämningen av Mats Hellström till ambassadör i Bonn, en av våra viktigaste ambassadörsposter, hade någonting att göra med att han hyser kärlek till utrikesförvaltningen? Det var en följd av en regeringsombildning. Inte tror väl Mats Berglind att utnämningen av Sten Heckscher till rikspolischef hade någonting att göra med att han är bra på att svinga batongen och har en lång bakgrund som fotpatrullerande polis? Den var en följd av att han inte platsade i den regering som han då satt i. Inte tror väl Mats Berglind att Sture Ericsons utnämning till chef för ett ämbetsverk under Försvarsdepartementet hade någonting att göra med att han är intresserad av den verksamheten? Den var direkt kopplad till att han icke blev omvald som riksdagsman. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen.

Fru talman! Anders Björck tog upp utnämningen av ett antal personer. Av naturliga skäl har jag inte tillgång till deras meritlista på det sätt som regeringen har vid sina utnämningar. Men Anders Björck nämnde Mats Hellström. Jag tycker personligen att det är ett bra exempel på en person med ett politiskt kunnande och politiska meriter som duger även för det uppdraget. 27 år i riksdagen och statsrådserfarenhet från olika områden är naturligtvis meriterande för det uppdrag han nu får. Jag är övertygad om att han kommer att sköta det alldeles utmärkt. Om det sedan har funnits någon annan kandidat till den posten känner jag inte till. När det gäller Sten Heckscher sade ju Ingvar Carlsson vid utfrågningen klart och tydligt - jag utgår från att Anders Björck lyssnar när vi kallar in förre statsministern till en utfrågning - att det inte var på statsrådsmeriterna som Sten Heckscher hade fått erbjudandet att bli rikspolischef, utan det var hans juridiska kunskaper och den juridiska bakgrunden som var meriterna. Jag förstår att det aldrig har slagit Anders Björck att han kanske har fel. Men i moderaternas reservation står det: "Utskottet menar att granskningen har visat att regeringen Carlsson har utnyttjat utnämningspolitiken till det egna partiets fördel." Men utskottet är ju enigt om att det icke är fallet. Att Anders Björck har den uppfattningen får stå för honom. Men det faktum att Anders Björck har den åsikten är ju inte något bevis. Jag fick aldrig svar på vilken moderat det är som känner sig så förnärmad att det föranleder den här debatten.
Fru talman! Jag tycker att Mats Berglind visar en närmast häpnadsväckande naivitet när han tror att det uteslutande handlar om att de personer som har nämnts har utnämnts på grund av förtjänst och skicklighet och att inga partipolitiska hänsyn har tagits. Det kan Mats Berglind bara inte mena! Som jag här har visat finns det ju ett orsakssamband med att man av olika skäl har velat bli av med personen i fråga. Som riksdagsledamot vet väl Mats Berglind ändå hur man skriver en reservation. Vi står för åsikterna i reservationen. Det är det som vi vill att kammaren skall rösta för om det går till omröstning. Att vi inte skulle ha rätt att ha en egen uppfattning och skriva som vi vill i vår reservation förefaller ganska så märkligt.

På den punkten har Mats Berglind alldeles rätt; det är Moderata samlingspartiet som driver de här frågorna, och det är vi faktiskt stolta över. Men vore det inte bättre om man försökte skapa någon form av ordning och reda? Alternativet är att ändra stadgandena i regeringsformen.
Fru talman! Nog får moderaterna ha vilken åsikt de vill, Anders Björck, och nog får de skriva sin reservation på sitt sätt. Det var inte det jag invände mot. Jag kanske uttryckte mig otydligt, men jag menade att det som står i moderaternas reservation ju inte kan påstås vara sanningen. Det är en partsinlaga som beror på att moderaterna känner sig förbigångna, men i den sakliga granskning som konstitutionsutskottet har gjort finns det i övrigt en stor majoritet för att regeringsformens stadganden har följts vid alla dessa utnämningar. Att Anders Björck sedan har en annan uppfattning i den frågan överlåter jag åt honom att bekymra sig över. Man kan ta andra exempel. När den borgerliga regeringen lämnade över 1994 fanns det tolv borgerliga och sex socialdemokratiska landshövdingar. Det fanns ingen från Vänsterpartiet och ingen från Miljöpartiet heller. Att landshövdingarna rekryteras på partipolitiska meriter är kanske ännu vanligare. Men att det ibland blir en viss snedfördelning behöver ju inte motivera denna oerhörda misstanke, att det bara är socialdemokrater som kommer i fråga. Men nu börjar vi ändå närma oss svaret på den fråga jag ställde, nämligen vilken moderat det är som känner sig förbigången. Av hettan i Anders Björcks inlägg skulle jag vilja dra slutsatsen att det väl är han själv som känner sig förbigången.

Fru talman! Den gångna debatten har handlat om vilka partier som gynnas eller inte gynnas. Jag skulle vilja säga att jag har anslutit mig till majoritetsskrivningen därför att den trots allt inte bedyrar alldeles för mycket när det gäller politiseringen av tjänstetillsättningen. Jag tycker emellertid att frågan bör lyftas till ett litet annorlunda plan. Jag har egentligen rakt motsatt perspektiv på frågan än det som förste vice talmannen redovisar. Vi har till den högre utbildningen i vårt land en mycket klar och tydlig social snedrekrytering. Ungdomar ur vad vi kan kalla överklassen befolkar högskolorna i långt högre grad än vad dessa klassers andel av befolkningen skulle motivera. Det gäller också vid tillsättandet av högre tjänster inom statsförvaltningen. Vi har en utomordentligt stark social snedrekrytering till höga tjänster inom statsförvaltningen, som gör att vi har en byråkrati med en klart borgerlig prägel. Frågan är inte ordentligt undersökt. Den känsla man har är egentligen att socialdemokratiska regeringar bara på ett marginellt sätt har påverkat denna sociala snedrekrytering. Det finns också en annan sak i sammanhanget. Jag har inte sett någon anledning att på grundval av det material vi har gått igenom i utskottet ifrågasätta de gjorda utnämningarna. Jag vill när jag godkänner utskottsmajoritetens skrivningar ändå till kammarens protokoll notera att vi också märker vilka som över huvud taget aldrig kommit i fråga för sådana tjänster som det är fråga om. Det är människor med företrädesvis vänsterradikala idéer, miljöaktivister, aktivister i solidaritetsrörelser osv. De har aldrig kommit i fråga för dessa tjänster. Människor med högeråsikter finns det trots allt gott om, även om en del kanske formellt har en socialdemokratisk partibok. Vänsterradikaler saknas helt. Det kan inte vara fel på vänstermänniskornas sakliga meriter. Det behöver bara ta ett par år efter det att man avsvurit sig tidigare åsikter eller bytt politisk fot innan man t.o.m. är kvalificerad nog att ingå i själva regeringen. Här, om någonstans, finns det social och politisk diskriminering. Med dessa anmärkningar har jag ändå ingenting att erinra mot de ställningstaganden som har gjorts för de utnämningar som faktiskt har gjorts, utan kan acceptera utskottsmajoritetens skrivningar på denna punkt.

Fru talman! Jag skulle vilja tillägga några saker till denna debatt, trots att jag inte anmält mig tidigare. De har sin utgångspunkt i de brösttoner som hörs både från moderat och från socialdemokratisk sida i diskussionen om dessa frågor. Det är endast sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet som skall ligga till grund för regeringens utnämningspolitik. Dessa tjänster - det är ofta generaldirektörer, landshövdingar osv. - utannonseras inte. Det är ingen som söker. Det betyder att den vägning som sker i normala fall när statliga tjänster tillsätts vanligtvis inte sker. Det är ett slags head hunting. Man tar folk som man känner till och som man vet har varit duktiga på andra håll. Det sannolika är väl att det finns fler socialdemokratiska verkschefer än t.ex. borgerliga, och vissa partier saknas förmodligen helt. Det kan vara ett utslag av att socialdemokrater oftare arbetar inom offentlig sektor än borgerliga politiker och människor som jobbar inom privat sektor. Jag tycker att det är litet av ett hyckleri, fru talman, att använda dessa brösttoner i diskussionen om dessa frågor. Jag ser det som ganska naturligt att vissa regeringar känner till fler av sin egen partifärg. Men det är bra att vi ägnar dessa frågor uppmärksamhet i utskottet och att vi håller öga på dem, för en sak får inte ske. Kvaliteten får inte försämras när det gäller verkschefer. Utskottet understryker att även politiska meriter kan vara vägledande och uppfylla kravet att kvaliteten inte skall sjunka när det gäller våra verkschefer.
Fru talman! Kenneth Kvist klagade över att representanter för vissa partier förbigås. Inom det parti som Kenneth Kvist representerar har man löst det på ett utomordentligt fiffigt sätt. Man byter parti, och sedan blir man statsråd ganska kvickt. Jag är övertygad om att Kenneth Kvist, när också han har bytt parti, har en ljus framtid i olika avseenden när det gäller positioner. Han behöver inte misströsta. När partiboken är utbytt kan också han omfattas av det svenska förläningssystemet. Känner jag honom rätt kan vi nog se fram emot ytterligare något partibyte. Lycka till i den omvandlingen! Jag tycker att utskottets ordförande har en mycket viktig poäng. Varför bråkar vi om detta? Mats Berglind tycks tro att det är för att några känner sig förbigångna. Han frågar vem jag talar för. Jag talar i varje fall inte för dem som har tackat nej till höga utnämningar. Jag för inte deras talan, även om det kanske skulle finnas anledning att göra det. De som har gjort det klarar sig nog, för de har många anbud. De har haft så många poster att de inte känner sig särskilt illa klämda. Problemet är just det som Birgit Friggebo pekade på. I ett privat företag är det självklart att man med yttersta omsorg försöker få fram en chef - det är inte alltid man lyckas - som uppfyller en viss bestämd kravspecifikation. Vederbörande skall vara utomordentligt duktig, helt enkelt. Allt annat är ovidkommande. Det är naturligtvis ytterst en fråga om en effektiv statsförvaltning och ett bra skött land. Det är kvaliteten och ingenting annat som jag är ute efter när det gäller chefstjänster.
Fru talman! Jag kan lugna förste vice talmannen på en punkt, eller kanske tvärtom förskräcka honom. Jag kommer att fortsätta att stå ordentligt till vänster i politiken, och kommer nog icke, vare sig med tanke på det ena eller andra, att byta parti.
Fru talman! Det var i och för sig en intressant upplysning. Men lova inte för mycket, Kenneth Kvist! Jag har hört sådana tongångar förut.

Fru talman! När riksdagen i vintras beslutade att inrätta en ny myndighet för att hantera vapenexportfrågor beslutade man också att det skulle inrättas en exportkontrollnämnd med representation från alla riksdagspartier. När Miljöpartiet sedermera beslöt att nominera den kände vapenexports och fredsforskaren Henrik Westander tog det hus i h-vete. Minister Jan Nygren blev minst sagt väldigt upprörd. Han framförde en lång rad argument för att Henrik Westander inte borde representeras i Exportkontrollrådet. Jag menar att Henrik Westander är en utomordentligt kunnig kritiker som har gjort hela landet en stor tjänst genom att ihärdigt granska och avslöja både regeringen och krigsmaterielindustrin. Han har avslöjat att man har kringgått riktlinjer och regler för vapenexport. Därmed har han också bidragit till ett mer mänskligt samhälle. Regeringens agerande är mer tvivelaktigt. Normalt accepterar regeringen de nomineringar som görs av olika partier till nämnder och råd. I det här fallet har dock regeringen frångått normal praxis och beslutat att inte acceptera Henrik Westander som Miljöpartiets representant i Exportkontrollrådet. Jag menar att regeringen därigenom har övertolkat sin utnämningsmakt. Regeringen har den s.k. utnämningsmakten. Men jag anser inte att det innebär att regeringen suveränt skall bestämma över vilka som skall representera de olika partierna. Man skall utgå från partiernas val och nomineringar. Det bör i särskilt hög grad gälla när det finns ett riksdagsbeslut i botten som reglerar att nämnden i fråga skall vara parlamentariskt sammansatt. De argument som regeringen till en början framförde handlade t.ex. om att Henrik Westander inte har förtroende i industrin. Därför var det inte lämpligt att en sådan ledamot skulle utses. Det kan hända att hela Exportkontrollrådet inte faller i nåd hos industrin, men det finns en poäng med det. Det är faktiskt inte industrin som skall utse Exportkontrollrådet. Man bör utse människor som står fria i förhållande till industrin, särskilt i ett läge när man vet att det finns representanter både i den tidigare rådgivande nämnden och i Exportkontrollrådet som står industrin väldigt nära och som gör allt för att liberalisera riktlinjer och ge så många tillstånd som möjligt. Därför finns det anledning att också någon som har en mer kritisk inställning - och som kan driva den uppfattningen med en djup och bred kompetens - finns med. Ett annat argument var att Henrik Westander inte var medlem i Miljöpartiet de gröna. Därför kunde han inte få vara med i den här nämnden. Han blev medlem i Miljöpartiet de gröna, eftersom han delade de värderingar som vi har. Men det hjälpte inte. Långt efter det att riksdagen hade fattat beslut - ett bra tag efter det att Jan Nygren och regeringen hade gått i taket på grund av Miljöpartiets nominering - kom argumentet att Exportkontrollrådets ledamöter måste ha en parlamentarisk anknytning. Definitionen på en parlamentarisk anknytning var att man skulle vara riksdagsledamot eller ha varit det. Då hade man äntligen lyckats hitta en formulering som innebar att man med ansiktet någorlunda i behåll kunde vägra Henrik Westander tillträde till Exportkontrollrådet och påstå att man hade torrt på fötterna. Den argumenteringen har majoriteten i konstitutionsutskottet glad i hågen köpt. Eftersom regeringen sent om sider har sagt att man måste vara riksdagsledamot eller ha varit det anser också KU att det måste vara så. Man har inte brytt sig om att det inte fanns ett andetag om det i propositionen från regeringen eller i det betänkande som riksdagen senare ställde sig bakom. Det allvarligaste i dag är därför att KU i stället för att hävda riksdagens och riksdagspartiernas ställning väljer att huka och böja på ryggen så mycket att det innebär att regeringen får en ännu starkare ställning i framtiden. Detta är en tendens i tiden. Regeringen vinner inflytande i förhållande till riksdagen, och riksdagen samtycker. Vi ser samma sak när det gäller EU-frågan och budgetprocessen - som jag var inne på tidigare. Jag tror att man måste ställa frågan om parlamentet håller på att bli en ren potemkinkuliss. Det är ett stort vackert hus med många människor i full sysselsättning som med stor iver vill göra massor av saker, men de står utan makt och inflytande. Orsaken tycks vara att riksdagen helt enkelt inte vill ha makt. Frågan om vilka som skall utses till ledamöter i Exportkontrollrådet är ytterligare ett bevis på att den tesen håller. Det är tragiskt, men så tycks det vara, fru talman. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Vapenexportprinciperna har också i år gjort att ett antal granskningsanmälningar har väckts. En del av dem gäller en diskussion om de politiska principerna för vapenexport. Men den frågan handläggs inte på detta sätt av konstitutionsutskottet. Det gör däremot frågan om den anmälda regeringen följer de principer som riksdagen har beslutat om och de allmänna riktlinjer och den praxis som gäller. I en del av anmälningarna vill man gärna gå förbi de nu gällande principerna och i stället driva sina uppfattningar i vapenexportfrågorna. Peter Eriksson har just gjort sig till tolk för det. Vapenexportfrågorna innebär i flera fall sådana administrativa rutiner. Vi kan väl ha litet olika synpunkter, både mellan och inom partierna, om hur Sveriges vapenexport skall se ut. Politiskt råder det dock en stor samsyn om att en värld av oroshärdar behöver sina försvarsinstrument. Också världssamhället har ju genom FN:s insatser de senaste åren visat att det finns ett behov av vapenstyrka när det gäller insatser där människoliv och framtid står på spel. Sveriges försvar och vår egen industri är här inget undantag. Därför är det anmärkningsvärt och beklagligt att Miljöpartiet har använt frågan om Exportkontrollrådet till en fråga om de politiska principerna för vapenexporten. Man valde att rekrytera en icke partiansluten person, Henrik Westander, som ledamot till rådet. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det mer handlade om att driva frågan om vapenexportpolitiken än om att utse en ledamot till ett parlamentariskt relaterat råd som kan bidra med kunskap om de länder till vilka export faktiskt sker. Jag har gjort en sammanfattning av vad Peter För det första har regeringen frångått praxis. För det andra har regeringen övertolkat regeringens utnämningsmakt. För det tredje har regeringen på ett sent stadium ställt kravet att ledamoten skall ha en parlamentarisk anknytning. Exportkontrollrådet efterföljde tidigare råd för politisk koordination av vapenexportfrågorna. I samtliga versioner av detta råd har den parlamentariska anknytningen antingen varit självklar eller varit utsagd i reglementen. På denna punkt har alltså Miljöpartiet fel. Statliga myndigheter och för all del också utredningar och kommittéer och det aktuella rådet är på olika sätt utlöpare av regeringsmakten. Antingen tar regeringen sitt ansvar eller så överlämnar regeringen makten till andra instanser. Det självklara är att regeringen ansvarar för sitt fögderi. Miljöpartiet anser att det är att övertolka. Det synsättet är man helt ensam om. Såväl kds som v, vilka liksom Miljöpartiet inte tidigare varit representerade i de aktuella råden, valde att anpassa sina nomineringar till gällande praxis och regeringens önskemål. Miljöpartiet däremot obstruerar och lämnar sin stol tom. Ett enigt utskott lämnar Miljöpartiet ensamt i sin klagan. I stället för att få en konstitutionell granskning har vi fått en klagolåt från Miljöpartiet. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet inte tar sitt ansvar vare sig i riksdagsarbetet eller i KU:s granskning utan driver sina egna intressefrågor och väljer att göra det med en i sakfrågan kontroversiell ickemedlem. Det är ett tråkigt fattigdomsbevis. Utformningen av svensk vapenexportpolitik sker inte i Exportkontrollrådet utan med andra instrument, och det borde Miljöpartiet veta! Anmälan riktar sig mot Jan Nygren. KU har enhälligt, så när som på Peter Eriksson, konstaterat: "Utskottet finner mot den angivna bakgrunden att regeringen handlat formellt korrekt och i överensstämmelse med etablerad praxis i det här aktuella utnämningsärendet." Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i KU:s granskningsbetänkande och avslag på reservation 2. I mitt avsnitt finns även frågorna om förändringen av rådgivande nämndens organisation och den försening i nytillsättningen som därmed uppstod. Där är utskottet enigt, och dock var vi kritiska till att den nya rådgivande nämnden blev så försenad. Det finns i år egentligen bara en fläck i KU:s granskningsbetänkande, och det är Miljöpartiets klagolåt i detta ärende. Granskningsärendet blir därför en kritik mer mot Miljöpartiet än mot regeringen, och det var ju knappast meningen med den konstitutionella granskningen i konstitutionsutskottet.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en rak och enkel fråga till Pär-Axel Sahlberg efter de brösttoner som kom fram när han sade att Miljöpartiet driver intressefrågor i stället för att anpassa sig till regeringens önskemål. Det är tragiskt att Miljöpartiet skall behöva vara så obstruerande, lät det. Varför, anser Pär-Axel Sahlberg, har vi tillsatt ett parlamentariskt råd i det här fallet - Exportkontrollrådet? Varför har vi ett riksdagsbeslut som säger att riksdagspartierna skall vara representerade? Vad är det för skillnad på detta och att bara tillsätta tjänstemän för att göra samma sak? Kan Pär-Axel Sahlberg redogöra för det?
Fru talman! Jag beklagar att Peter Eriksson ställer den frågan nu och inte för några månader sedan. Då hade vi kunnat se till att ni också hade förstått vilken fråga det är vi har på bordet. När det gäller rådets uppgift framgår det väldigt tydligt att det är att tillföra myndigheten sakkunskap och kontinuerlig inblick i relevanta utrikes ,säkerhets och försvarspolitiska frågor. Men det här med parlamentarisk anknytning är aningen förrädiskt. Alldeles nyss stod Peter Eriksson och talade om att de statliga myndigheterna inte skulle ha rätt att utfärda och driva en egen politik. I den här frågan gäller dock en helt annan logik. Här skall en statlig myndighet i form av Exportkontrollrådet bedriva en egen politik. Detta visar att Miljöpartiet inte har satt sig in i de konstitutionella förutsättningarna i sak utan bara driver sin egen fråga. Jag skulle vilja påminna Peter Eriksson om den fråga han ställde till Jan Nygren vid den offentliga utfrågningen: Borde det inte vara en tillgång för ett råd av detta slag att också ha med personer som har en kritisk utgångspunkt? Nu frågar jag: Vad innebär det i ett råd med den här karaktären annat än att driva politik? Är det vad Peter Eriksson och Miljöpartiet avser och anser i den här frågan?
Fru talman! Nu tycker jag nog att Pär-Axel Sahlberg har snärjt in sig ganska mycket. Han jämför alltså ett statligt bolag med ett parlamentariskt råd som skall ge råd till regeringen och tolka riksdagens riktlinjer. Det, menar jag, är politik. Det är därför vi har ett parlamentariskt tillsatt råd. Utifrån den kompetens som finns i riksdagspartierna, den kunskap och de olika värderingar som finns i landet skall man ge regeringen råd innan den beslutar sig i de här frågorna. Därför tycker jag att det finns ett speciellt värde i att också ge rådet den kompetens, de olika värderingar och de olika synsätt som de olika riksdagspartierna representerar. Då känns det väldigt märkligt när Pär Axel Sahlberg talar om att riksdagspartierna måste anpassa sig till regeringens önskemål. Då förlorar man ju själva poängen med att ha ett parlamentariskt råd. Då kan man lika gärna tillsätta tjänstemän som sköter om detta, eller en ren myndighet. Därför tycker jag inte alls att det är något slags konstig logik att å ena sidan säga att myndigheter inte bör driva politik mot riksdag och regering och å andra sidan säga att ett råd som riksdagen beslutat om och regeringen tillsatt skall driva politik. Det är logiskt att det finns en skillnad däremellan, eftersom det finns en parlamentarisk anknytning i och med att det sitter representanter för de olika partierna i rådet.
Fru talman! Jag kan inse att det inte alltid är lätt att förstå vad det är vi talar om. Men efter den här ganska omfattande genomgången som konstitutionsutskottet har gjort hade det varit roligt att få höra i varje fall ett spår av ny kunskap hos Peter Eriksson. Jag förstår dock nu att begreppet "parlamentariskt sammansatt" har vilsefört Miljöpartiet och Peter Eriksson. Detta är i egentlig mening ingen parlamentarisk kommitté. Det är inte riksdagens kommitté, utan det är en utlöpare av regeringsmakten. Vi har ett system i det här landet som jag tycker att vi skall vara tacksamma för, nämligen en stor konsensusstruktur. Vi samordnar de politiska verksamheterna med det som Anders Björck tidigare kallade för en enpartiregering, och det är alldeles korrekt. Detta är att betrakta som en myndighet. Andra frågor som Peter Eriksson ställde i den offentliga utfrågningen visar återigen att han inte förstått sambandet. Han frågade: Är det rent generellt ur demokratisk synpunkt en eftersträvansvärd ordning att majoriteten självsvåldigt utser de personer som skall representera minoriteten? Det är inte fråga om en majoritet och en minoritet! Det är fråga om en regering, med det speciella myndighetsansvar som regeringen har, som agerar gentemot de politiska partierna. Nu, Peter Eriksson, borde väl frågan ändå vara klar?

Fru talman! Det är med försvarsmaterielexport som med parfym - synd att den behövs och tur att den finns. Den är en nödvändig förutsättning för den svenska alliansfria försvarspolitiken. Vi skulle inte klara oss, och vi skulle inte ha råd att betala de kostnader som behövs för att hålla det svenska försvaret i ett materiellt gott skick om vi inte hade möjligheter till viss export. Nu är det emellertid inte den frågan vi diskuterar här i dag. Försvarsmaterielexportfrågorna är förvisso intressanta men de hör generellt sett inte riktigt hemma i det här sammanhanget. Det finns andra tillfällen för kammaren att diskutera detta. Nu diskuterar vi bl.a. det faktum att vi mellan den 8 oktober 1994 och den 1 juli 1995 inte hade någon ordinarie krigsmaterielinspektör. Vi diskuterar det faktum att det under fem månader inte fanns någon parlamentariskt sammansatt nämnd som kunde ge regeringen de råd som den här nämnden skulle göra i försvarsmaterielexportfrågor. Fru talman! Utskottet konstaterar att detta är en alltför lång tidsutdräkt. Det finns anledning att instämma i det. Jag tycker att det är bra att utskottet har samlat sig till en enig skrivning. Utskottet har ju tidigare kritiserat andra regeringar, med all rätt, när det har varit alltför långa vakanser när det gäller t.ex. I det här fallet finns det anledning att lägga till en sak. Det här var onödigt. Regeringen och det ansvariga statsrådet Mats Hellström skulle kunnat snabba på den här processen. Resultatet blev ju, som vi kunde konstatera i det s.k. Omanärendet, att man inte kunde ha en normal beredning, vilket med all säkerhet trasslade till ett och annat. Vi kunde också konstatera att det uppstod svåra balanser. När den nya nämnden äntligen kom i gång någon gång på sensommaren 1995 var det många ärenden som låg och väntade och som man under icke obetydlig tidspress var tvingade att försöka beta av. Fru talman! Detta var onödigt. Med litet större administrativ skicklighet hade regeringen kunnat undvika detta. Det är bra att utskottet har enat sig till ett gemensamt kritiskt uttalande.

Fru talman! Anders Björck slutade med att vi ändå var eniga i vårt yttrande. Vad Anders Björck inte sade var ju att det fanns andra vägar att föra den här dialogen under den i och för sig olyckliga fördröjningen av utseendet av de nya ledamöterna. Men det har ju också förklarats ganska väl i utskottets egen bedömning. Avslutningen av utskottets bedömning säger: "Utskottet finner ingen anledning till kritik av regeringens förfarande att för en övergångsperiod, i avvaktan på riksdagens beslut om en ny organisation m.m. på krigsmaterielexportområdet, utse ledamöter i rådgivande nämnden enligt tidigare ordning." Det låter litet mer när Anders Björck talar om det. Det är viktigt att betona att det finns ett missnöje med fördröjningen från utskottet, men i övrigt riktas ingen kritik. Detta går att förklara genom de omständigheter som fanns. Det fanns andra sätt att sköta den här samordningen, vilket också gjordes.
Fru talman! Jag är naturligtvis alldeles otröstlig om Pär-Axel Sahlberg uppfattade mitt lilla inlägg som en otillbörlig kritik mot någon av hans partivänner. Jag trodde att vi var överens om en formulering. Jag tolkade att det fanns litet av kritik i den. Men om nu Pär-Axel Sahlberg känner sig mycket illa till mods får jag väl säga att det bara handlande om ett milt litet påpekande. I själva verket är det nog så att vi var överens i utskottet om att detta inte var riktigt lyckat. Jag tycker att det är bra om utskottet kan driva en konsekvent linje i de här frågorna. Som jag sade, fru talman, har jag även varit med och kritiserat regeringar som har varit mig mera närstående när vakanser har uppstått. Det är inte rimligt att man har så långa vakanser som detta faktiskt handlade om. Här berodde vakanserna inte på några politiska problem. De berodde på att man visade en administrativ oskicklighet. Det borde vi väl ändå kunna vara överens om att milt och försynt påpeka. Jag är naturligtvis ledsen om Pär-Axel Sahlberg också är mycket ledsen.

Fru talman! Under nästa rubrik kommer jag att säga något utöver det som redan har sagts från talarstolen, bl.a. av Anders Björck, om dessa fem månader och konsekvenserna av dem för t.ex. Omanärendet. Nu tänkte jag bara göra några reflexioner om det som debatten i övrigt i första hand har handlat om, nämligen den s.k. Westanderhistorien. På den här punkten gör Folkpartiet samma bedömning som majoriteten i utskottet, även om vi i och för sig har en del kritiska synpunkter på ett och annat som handlar om vapenexport. Men här är det alltså fråga om något annat. Det är en viktig distinktion mellan den hållning som jag uppfattar att vi intar och den som jag uppfattar att Miljöpartiet intar, där det principiellt handlar om vapenexporten från alla tänkbara utgångspunkter. Man är emot den under alla förhållanden och agerar därefter. Det står naturligtvis detta parti fritt att göra det. Men här har vi ändå en fråga där vi bör vara ganska noga med vad som gäller. Regeringen har i princip möjlighet att utse dem som den vill. Redan av det skälet måste man dra slutsatsen att någon kritik mot att regeringen aktivt har utövat den rätten inte gärna kan riktas. Det är ändå regeringen som har det övergripande ansvaret för hur myndigheternas arbete bedrivs. Det finns en förhistoria med en koppling som man tidigare har ansett vara naturlig mellan hanteringen av krigsmaterielfrågor och Utrikesnämnden samt en koppling till riksdagsledamotsskap eller något jämförbart. Egentligen är det ganska enkelt. Men man kan också se frågan på ett annat sätt, om man har lust. Man kan fråga sig vad som hade blivit följden för Exportkontrollrådet och för Westander själv och hans nya parti om nomineringen mot all förmodan hade godtagits. Skulle Westander i någon tänkbar fråga kunnat inta någon annan hållning än att avvisa varje tänkbar vapenaffär? Det är svårt att tänka sig det. Då hade han ju rimligen anklagats för svek av dem som såg en poäng med att han satt där. Om man ser saken på det sättet är naturligtvis frågan vad som egentligen var vitsen med att nominera Westander. Det förefaller mig som om Miljöpartiet knappast kan ha väntat att detta skulle gå igenom av det enkla skälet att arbetet i det här organet ändå bygger på att det finns en viss enighet om åtminstone vilket regelverk som för närvarande gäller och att man har att arbeta inom det. Det bygger också på att det finns ett visst förtroende mellan de intressen som möts där. En person som anser att hela regelverket är illegitimt har naturligtvis vissa svårigheter att arbeta i ett sådant organ, skulle jag föreställa mig. Det hade varit en annan fråga om Westander hade nominerats till en allmän utredning om vapenexportens framtid eller något sådant. Men det var alltså inte detta det gällde, och därav kommer den slutsats vi har dragit.
Fru talman! Jag vill bara förklara litet tydligare. Det tycks finnas många missförstånd i den här frågan. Henrik Westander klargjorde mycket tydligt för Miljöpartiet att han var beredd att ställa upp på det regelverk som finns och göra uttolkningar av det om han fick förtroendet att sitta i Exportkontrollrådet. Att han sedan inte i grunden vill ha det regelverket utan vill ha förändringar av det är en helt annan sak. Det finns andra ledamöter som vill ha förändringar i andra riktningar. Det har jag inte hört Håkan Holmberg kritisera. Jag har inte hört honom säga att det är omöjligt att sitta i rådet om man som Anders Björck t.ex. vill ha en liberalisering av riktlinjerna. Det är uppenbart att riktlinjerna går att tolka på olika sätt. Det ser vi ju t.ex. i det ärende som följer på detta, Omanärendet. Det är uppenbarligen så att regeringen under åren som gått hittat nya tolkningar som passat bättre för de tillstånd man velat ge och för de ansökningar som funnits.
Fru talman! Det är naturligtvis en stor skillnad mellan att tycka att man inom ramen för gällande regelverk skall vara generösare - det finns de som tycker det, men jag hör inte till dem - och att tycka att man inte skall ha någon vapenexport över huvud taget. Det är faktiskt två mycket olika ståndpunkter. Därför tror jag inte att den situation som Peter Eriksson är inne på någonsin skulle kunna aktualiseras. Det handlar ju ändå om att tolka ett regelverk som i princip medger att vi under vissa givna förutsättningar skall kunna sälja vapen. Sedan kan man definiera de förutsättningarna och resonera kring vad de exakt innebär. Men tycker man att allt detta principiellt är fel, vilket i sig är en fullt respektabel hållning, får man givetvis betydande problem om man sitter i ett organ som har att tillämpa detta regelverk. Det problemet skulle i så fall ha drabbat Henrik Westander. Om han nu verkligen har gjort en sådan utfästelse som Peter Eriksson antyder, tror jag nästan att han skall vara glad att han inte hamnade i den positionen. Det hade inte gått ihop för honom.
Fru talman! Menar Håkan Holmberg att man inte bör kunna sitta i rådet om man inte anser att regelverket ger det bästa av världar och är det slutliga resultatet av civilisationens framväxt? Är det slutsatsen av Håkan Holmbergs resonemang?
Fru talman! Peter Eriksson är fullt medveten om att det finns en opinion i landet som principiellt motsätter sig att Sverige under några omständigheter över huvud taget säljer vapen till andra länder, och att Henrik Westander är representant för den opinionen. Det går att ha den åsikten. Man kan tänka sig att en statlig utredning med representation från olika håll kommer till denna slutsats någon gång i framtiden, om de politiska förhållandena i landet är sådana att det finns en majoritet för en sådan uppfattning. Men det här handlar inte alls om det. Nu finns det ett regelverk som ser ut på ett visst sätt. Det kan förändras och diskuteras. Men om man är motståndare till att detta regelverk över huvud taget tillämpas får man problem om man verkligen tar säte i nämnden. Därför tillåter jag mig att misstänka att syftet med att nominera Westander aldrig var riktigt seriöst.

Fru talman! Med anledning av det senaste replikskiftet skulle jag vilja poängtera att den här debatten inte är en debatt för eller mot en nominering av Henrik Westander. Den handlar inte heller om de sakskäl som kan finnas eller inte finnas i frågan. Debatten gäller helt enkelt frågan om regeringen har rätt eller inte att nobba en nominering från ett parti till en post inom ett organ med en viss myndighetsutövning. Jag menar att det är helt klart att regeringen har rätt att såväl bestämma de kriterier som skall uppfyllas vid nominering av representanter i olika organ som att utse dem. Det ligger i regeringens utnämningsmandat. Regeringen har inte heller bestämt vem som skall representera Miljöpartiet. Regeringen har faktiskt bestämt att en föreslagen kandidat icke uppfyller de kriterier som regeringen har ställt upp. Därmed godtar inte regeringen denna kandidat, vilket regeringen har rätt att inte göra. Regeringen har i stället anmodat Miljöpartiet att föreslå en annan kandidat, vilket regeringen också har rätt att göra. Detta sker ju vid många andra tillsättningar. Det har också skett vid flera andra tillfällen. Det finns t.ex. ett system som innebär att partierna anmodas att föreslå två kandidater för att regeringen skall kunna välja en man eller en kvinna, så att man skall få en jämn könsrepresentation i olika utredningar, styrelser och andra sammanhang. Det förhållandet att regeringen har den här rätten har inte varit föremål för någon stor debatt. Jag kan tycka att regeringens rätt är alldeles för generös. Regeringen har ju ibland faktiskt rätt att aktivt utse vem som skall företräda ett parti. Men i det här fallet har regeringen bara ägnat sig åt att bestämma kriterier och att neka en person att ingå i ett sammanhang, eftersom regeringen anser att personen inte uppfyller de kriterier som regeringen har rätt att ställa upp. I konstitutionell mening kan det därför inte finnas någon anledning att anmärka på regeringens agerande i det här fallet.

Fru talman! Jag tycker att Kenneth Kvist gör en korrekt analys av situationen. Även om det har blivit stor massmedial uppståndelse kring utnämningen av Henrik Westander är detta icke den fråga som konstitutionsutskottet har anledning att bedöma. Det är nämligen, Kenneth Kvist, inte alls särskilt unikt att en regeringen skickar tillbaka personer. Det kan man ha olika uppfattning om. Från moderat håll har vi reagerat när vi t.ex. inte har fått representation på det sätt vi har velat - i Sidas styrelse, när det gäller AMS, Universitetsutredningen och Sjösäkerhetskommittén för att nämna några exempel. Vi har valt en annan metod än den som har tillämpats av Miljöpartiet. Vi har bett om överläggningar med det ansvariga statsrådet. På den tiden var det statsrådet Jan Nygren. Sådana överläggningar har ägt rum, och vi hoppas att regeringen har fått en förståelse för att det här kan vara litet problematiskt. Det måste rimligtvis vara partierna som nominerar den person eller de personer som man vill skall representera partiet. I Moderata samlingspartiet har vi, fru talman, icke gått med på att utse en man och en kvinna. Vi anser att vi väljer den som vi tycker är bäst. Skulle man vara riktigt konsekvent, och det är ju inte regeringen, bör man rimligtvis ändra regeringsformen så att vi vid val av talman, fru talman, eller statsminister också har alternativ. Det skulle alltså alltid föras fram en man och en kvinna till talmansposten eller till statsministerposten.

Fru talman! Jag känner mig tvungen att gå upp i talarstolen en gång till med anledning av det som Pär Axel Sahlberg var inne på. Jag vill kort kommentera det. Vapenexportrådet kan härledas ur Utrikesnämnden. Det är alltså en ersättning för partiledardiskussioner. Att mot denna bakgrund resonera så som Pär-Axel Sahlberg tycker jag är mycket illavarslande och oroväckande. Demokratin och parlamentarismen kan inte bygga på anpassning till regeringen, och det här rådet kan inte jämställas med vilken myndighet som helst. När det gäller inlägget från Vänsterns Kenneth Kvist är det riktigt att kriterierna uppställs av regeringen, men i det här fallet kom kriterierna i efterhand, och det tycker jag inte är rimligt. Det är märkligt att Vänstern smeker regeringen medhårs i den här frågan. Det är solklart att regeringen kom med sina argument långt i efterhand. Det är något helt annat att som när det gäller könskvoteringen säga i förväg att det får föreslås en man och en kvinna. Anders Björk säger att när moderaterna inte får som de vill har de överläggningar med regeringen. Det hade vi i den här frågan.

Fru talman! Jag är glad att Peter Eriksson tog upp den här frågan igen. Samtidigt är jag litet ledsen över att det ligger ett så grundläggande missförstånd bakom såväl anmälningen som den reservation som Peter Eriksson har skrivit. Riksdagen har några egna myndigheter, bl.a. JO ämbetet. I övrigt rör det sig om myndigheter inom regeringens sfär. Vi skall vara tacksamma för den parlamentariska strukturen, dvs. för att det från parlamentet rekryteras ledamöter till sådant här arbete, men det gäller här en myndighet inom regeringens sfär. Detta borde vara en grundläggande kunskap, och den styr också hela agerandet från regeringens sida. Det utgör också den självklara grunden till att vi i utskottsmajoriteten har yttrat oss på det sätt som vi gjort. Det är olyckligt att ett missförstånd har krävt så mycket tid och väckt så mycket aggression. Nu tar det också kammarens dyra tid i anspråk. Någon gång borde också Peter Eriksson komma över tröskeln till att säga: Nu har jag förstått vad frågan handlade om.
Fru talman! Vad vi har gjort är att vi har bildat en myndighet och därefter också inrättat Vapenexportrådet. Formellt kan även Vapenexportrådet ses som en myndighet, men det är en ersättning för partiledardiskussioner i Utrikesnämnden. Det är inte rimligt att komma dragande med argumentet att det är som vilken annan myndighet som helst. Då är man ute på en seglats långt bort från de arbetsformer som bör vara rimliga för riksdagen och regeringen och för samarbetet dem emellan.
Fru talman! Om jag personligen skulle ta åt mig av politiska diskussioner, skulle jag finna dagens tillställning vara märklig. Först utsätts jag för ett uppenbart värvningsförsök från förste vice talmannen, som vill få mig att byta parti, och nu tillvitas jag av Peter Eriksson att smeka regeringen i den här frågan. Jag deltar inte i konstitutionsutskottets granskning för att smeka någon regering, utan jag är snar till kritik när denna är befogad, men i det här fallet har regeringen utövat sin rätt när det gäller att utse regeringsorgan. Man kan ha synpunkter på om den har satt upp kriterierna i tid eller inte, men regeringen har rätt också att sätta upp kriterierna litet senare än vad som faller partierna i smaken. Vi måste granska den här frågan utifrån en konstitutionell utgångspunkt, inte utifrån sakskälen för eller emot en viss person. Det är regeringen som har rätt att göra den här bedömningen, och den har den också gjort den. Den kan inte utsättas för kritik för detta.
Fru talman! Detta är vad konstitutionen säger i den här frågan, men sedan är det upp till oss i konstitutionsutskottet att avgöra var gränserna för regeringens utnämningsmakt går. Helt uppenbart måste de gå någonstans. Jag tror inte att Kenneth Kvist ställer sig bakom att regeringens utnämningsmakt går så långt att regeringen helt efter eget godtycke kan plocka ut folk från Vänsterpartiet eller andra partier och säga att de representerar dessa partier. Jag tycker att Vänstern har varit väldigt flat och ställt sig bakom regeringens maktutövning i stället för att sätta gränser som visar att riksdagen och riksdagspartierna kan påverka och styra tillsättandet av sina egna ledamöter i olika råd och nämnder.
Fru talman! Man måste vara litet noga med orden. Trots allt har regeringen inte utsett vem som skall representera Miljöpartiet, utan regeringen har, som jag sade, satt upp kriterier och ansett att Miljöpartiets nominering inte har fyllt de kriterierna. Regeringen har rätt att fatta detta beslut. Då finns det i konstitutionell mening ingenting att anmärka på saken. Sedan kan vi ha synpunkter på vapenexportfrågor osv. som kanske ligger helt i linje med uppfattningarna hos den person som saken gäller, men det är en helt annan fråga.

Fru talman! Vad jag efterfrågar är något slags markering från Vänstern av var gränsen går. När man inte ens är beredd att ge något slags vink om var gränserna går utan bara säger: Det är okej, det är bra, regeringen gör rätt; även om regeringen först i efterhand talar om varför den inte godkänner den ene eller den andre, är det dess ensak - då är man flat, då stryker man regeringen medhårs i stället för att sätta gränser för regeringens utnämningsmakt.
Fru talman! Vi har ju i utskottets behandling av det här verkligen diskuterat gränsdragningen, och vi har också sagt att regeringen inte skall utse vilka som skall företräda partier. Peter Eriksson vet mycket väl att det visst finns gränser för detta. Men i det här fallet handlar det ju inte om att regeringen har utsett någon, utan regeringen har satt upp kriterier - låt vara sent - och funnit att en nominerad person inte fyller dessa kriterier och avvisat denne. Denna rätt har regeringen otvivelaktigt när det gäller ett sådant här organ. Det är detta som konstitutionsutskottet skall granska, ingenting annat. Annars blir vår granskning inte särskilt trovärdig.

Fru talman! Frågan om vapenexporten till Oman är en av de intressantare i årets granskning. Här finns en rad komponenter, som alla är värda sina kommenterar. En gäller själva beredningen, där det förefaller uppenbart att vissa påtagliga och såvitt jag begriper av ingen förnekade brister kan ha bidragit till att beslutet om export till Oman blev tokigt. En annan gäller bedömningen av hur frågan om mänskliga rättigheter - en av de avgörande i varje vapenexportärende - skall hanteras. Här finns två tydligt skilda uppfattningar företrädda i utskottet, och det är naturligtvis här som kärnfrågan ligger. En tredje gäller frågan om s.k. följd och kompletteringsleveranser, där en del av oss har en stark känsla av att praxis håller på att förskjutas utan att några politiska beslut finns som grund. Den rådgivande nämnden för krigsmaterielexport hade som bekant suspenderats under våren 1995. Det ansvariga statsrådet Mats Hellström hade då i stället naturligen kunnat ta egna kontakter med partierna. Som det nu blev kom kontakterna att skötas av olika personer vid olika tillfällen. Man kan ganska lätt inse att detta bidrog till att det uppstod tolkningsproblem vad gäller partiernas inställning. Troligen bidrog naturligtvis också när det gäller den mer grundläggande faktainhämtningen den omständigheten att KMI inte hade någon fungerande chef. Här har vi de berömda fem månaderna som vi redan har varit inne på. Jag noterar att det på ett annat ställe än där detta ärende behandlas i utskottets betänkande finns en skrivning om SSI i en delvis parallell fråga där det handlar om två månader med en delvis liknande situation. Då skriver vi allihop att det är en självklarhet att en myndighet skall ha en fungerande styrelse och att två månaders tidsutdräkt i det här fallet inte är godtagbart, osv. Det är klart att fem månader är mer är två, och det gör det naturligtvis ännu mer bekymmersamt. Majoriteten utesluter inte heller att detta har skapat problem. Det är rimligt att utgå från att det faktum att de massarresteringar som förekom i Oman år 1994 inte kom att rapporteras på det sätt som hade varit rimligt medföljde att beslutet fattades på grunder som var alldeles för bräckliga. De invändningar mot vapenaffären med Oman som Folkpartiet redovisade i den informella samrådsrunda som ändå skedde handlade till yttermera visso just om de frågor där kunskapen i regeringen redan från början var bristfällig, dvs. situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna. Man kan om man har lust säga mycket om de svenska principerna för till vem, hur och när vi skall kunna exportera vapen. Själv har jag sympati för ett litet annorlunda synsätt än det gällande, som skulle utgå från att demokratier helt enkelt har samma rätt som vårt eget land att försvara sig och att ett rent demokratikriterium borde övervägas som åtminstone en central beståndsdel i prövningen av olika exportaffärer. Det är ändå ett faktum att de kriterier som gäller bl.a. bygger på att länder som köper svenska vapen inte får vara sådana länder som grovt förtrampar de mänskliga rättigheterna. Som bekant skärpte utrikesutskottet häromåret den svenska hållningen just på den här punkten. Mycket stor varsamhet bör därför rimligen iakttas när det gäller export till länder där man kan sätta frågetecken för hur regimen respekterar de mänskliga rättigheterna. Ingen förnekar såvitt jag vet att de övergrepp som utskottet nu på olika sätt kommenterar ägde rum i Oman år 1994. Regimen slog till mot en grupp oppositionella som av allt att döma tillhörde en fundamentalistisk muslimsk riktning. Ett stort antal personer arresterades, och en del dömdes till fängelse. Åtminstone en dödsdom utfärdades, som sedan omvandlades till fängelsestraff. Majoriteten påpekar i och för sig korrekt att regimen i Oman dessförinnan har utmärkts av en mildare hållning gentemot den kungliga regimens kritiker. Sedan kommer den intressanta frågan: Betyder det att det som hände år 1994 bör betraktas som ett tillfälligt avsteg från en i övrigt acceptabel praxis och alltså inte kan åberopas som argument mot vapenaffären? Jag kan förstå vad de menar som hävdar den ståndpunkten. Jag hoppas att de får rätt när det gäller utvecklingen i Oman. Men egentligen handlar frågan om någonting annat. Kunde man år 1995 veta att det som hände år 1994 bara var ett tillfälligt avsteg och inte början till en ny och mer repressiv politik? Det kunde man naturligtvis inte. Kunde det faktum att de personer som arresterades år 1994 kanske om de fått chansen hade velat upprätta en mer diktatorisk regim än sultanens ursäkta de metoder som användes för att slå ner konspirationen? Möjligen ur ett internt omanskt perspektiv, men inte lika självklart för oss som har att bedöma svensk vapenexport. Det avgörande är inte nödvändigtvis att en diktatur fängslar personer som kanske vill ha en annan diktatur i stället utan snarare - och här finns resonemang i utrikesutskottets yttranden som saken - att själva metoden och de relationer mellan olika politiska fraktioner som detta antyder befäster intrycket av ett land där mänskliga rättigheter generellt sitter trångt, där ytterligare urladdningar kan ske och där hot mot stabiliteten lätt kan uppstå på nytt. Utrikesutskottet påpekade 1992/93 att frågan om mänskliga rättigheter har en säkerhetspolitisk dimension. Det är just vad det här handlar om. Man bör vara ganska bekymrad och oroad när en regim, även om det inte är den värsta regimen i världen, finner det nödvändigt att använda den här sortens metoder mot en grupp som konspirerar emot den. Då kan det vara så att hela utvecklingen i landet håller på att gå överstyr. Man kunde år 1995 inte veta om det som hände år 1994 skulle leda vidare åt fel håll eller verkligen vara något tillfälligt. Hela resonemanget om den allmänna trenden kontra tillfälligheter saknar såvitt jag kan förstå stöd i de riktlinjer vi ändå har att bedöma. Man kan också uttrycka detta på ett annat sätt. Skall det faktum att ingenting som liknar det som hände år 1994 hade hänt tidigare leda till att man betraktar det som faktiskt hände år 1994 som om det inte hade hänt? Det är litet grand av den logiken. Det är ungefär som i Tage Danielssons sannolikhetsmonolog. Om någonting var väldigt osannolikt därför att trenden hittills har varit positiv kanske det ändå inte riktigt har hänt när det faktiskt hände. Detta är en riskabel hållning. Jag har svårt att se att den är förenlig med intentionerna bakom de regler som gäller för svensk vapenexportpolitik. Vad vi i praktiken kan göra är helt enkelt att utgå från de händelser som faktiskt har inträffat, när de har inträffat och sedan vara försiktiga med att medge export tills vi har någorlunda säker mark under fötterna för att kunna säga att detta var något som var en historisk episod och att den allmänna situationen är positiv. Man kan när det gäller Gulfstaterna peka på ett antal andra länder där situationen är likartad med den i Oman. Jag tycker att man skall akta sig för att knäsatta hela detta resonemang om engångshändelser kontra den allmänna trenden som någonting som är ett acceptabelt och rimligt resonemang vid bedömningen av svensk vapenexport. Till bilden hör också problem vad gäller följd och kompletteringsleveranser. Här känner vi oss oroade, men vi avstår från att reservera oss. I stället kommer, som framgår av betänkandet, KU att på eget initiativ och inom ramen för nästa års granskning att analysera den problematiken. Jag tror att det är mycket angeläget att det sker. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer när det gäller Omanfrågan som Folkpartiet står bakom.

Fru talman! I mångt och mycket kan jag instämma i det Håkan Holmberg har anfört. Vi har egentligen inte så stora skiljaktigheter i åsikterna kring detta ärende. Omanärendet är begränsat till sin omfattning, men det reser ändå viktiga principfrågor. I korthet säger historiken följande. Svenska företag fick exportera ett visst stridsledningssystem. Men det var från början inte alls militär utrustning. Det exporterades som civil utrustning, kompletterades i Tyskland därför att man vill kringgå gamla bestämmelser och blev till stridsledningssystem. Det är det korrekta. Man exporterade alltså viss utrustning som sedermera under resans gång ner till Oman blev stridsledningssystem. Detta var egentligen klandervärt. Föregiven civil export blev alltså militär export. Sedermera skärptes reglerna, vilket skulle ha gjort redan den ursprungliga civila exporten till militär export. Men oaktat detta inför man ett nytt begrepp, nämligen att det skulle gälla kompletteringleveranser. Reglerna var så att säga redan brutna genom att man kringgick dem via utlandet. När man nu lever under skärpta regler inför man ett nytt begrepp, nämligen kompletteringsleveranser. På så sätt godkänns denna vapenexport. Detta innebär en glidning i de regler som gäller, och vi menar att det icke kan accepteras. Vi har också haft ett något märkligt politiskt förändringsspel i den här frågan. I vapenexportärendena har krävts konsensus, dvs. att de partier som satt i Utrikesnämnden skulle vara överens för att export skulle få äga rum. Omanärendet var aktuellt under den borgerliga regeringstiden. Socialdemokraterna uttryckte då tveksamhet. Man ville vänta med att ta ställning till exporten. Det gjorde att den borgerliga regeringen följde denna begäran och inte fattade något beslut om en export. Sedan fick Socialdemokraterna regeringsmakten, och frågan kom upp på nytt. Då hade socialdemokraterna tydligen tänkt färdigt. Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna har skett i Oman i tiden mellan det att socialdemokraterna uttryckte tveksamhet till exporten och det att de själva satt i regeringsställning och ville besluta att exporten skall äga rum.

Man uttryckte tveksamhet till exporten till följd av det ändrade läget kring de mänskliga rättigheterna. Det förefaller mig vara en mer begriplig och logisk hållning än den socialdemokratiska. Men här är dilemmat att konsensusen inte prövades riktigt, eftersom det under den här tiden inte fanns någon rådgivande nämnd, inget officiellt organ där Folkpartiets ändrade hållning kunde uttryckas. Den uttrycktes i stället i mer eller mindre enskilda samtal med företrädare för regeringen. Ord har kommit att stå mot ord när det gäller vad Folkpartiets tveksamhet egentligen har inneburit, hur den skulle ha tolkats och om ett positivt regeringsbeslut bröt mot konsensusprincipen eller inte. Det tyder på att det var en nackdel att den rådgivande nämnden inte var i funktion vid tillfället. Vi menar att regeringen måste få kritik för detta. Frågan om hur det är med de mänskliga rättigheterna i ett land måste i det här sammanhanget bedömas i absolut mening. I regelverket finns inte någonting som långsiktig trend eller andra vaga beskrivningar. Det handlar om konkreta brott mot mänskliga rättigheter. Dessutom har brotten mot de mänskliga rättigheterna varit få under åren 1990-1993, 200 under 1994 och möjligtvis få igen 1995. Om man skulle göra ett femårsmedeltal skulle tendensen fram till dess att beslutet fattades med nödvändighet bli starkt stigande. Kurvan skulle inte ha en negativ lutning, vilket regeringen tycks påstå. Tiden med få övergrepp är ju mycket längre före året med många övergrepp än tiden med få övergrepp efteråt. Regeringen har alltså statistiskt fel när den försöker göra gällande att den långsiktiga tendensen tyder på en förbättring av förhållandena. Det finns inga statistiska bevis för det. Vidare var det så att dåvarande föredragande statsråd, Mats Hellström, inte hade kännedom om dessa kränkningar. Regeringens interna arbete fungerade så att han heller inte fick kännedom om kränkningarna när han skulle föredra ärendet inför Utrikesnämnden. Därmed kom han att ge nämnden ett otillräckligt eller felaktigt beslutsunderlag. Det är både anmärkningsvärt och klandervärt att det kan vara på det viset. Här föreligger alltså flera brister i regeringens hantering av ärendet. För det första inför man ett nytt begrepp, s.k. kompletteringsleveranser. Det är bra att utskottet framdeles skall granska detta extra, men i Omanärendet verkar det vara fullständigt klarlagt att det har skett en glidning i regelverket som saknar motsvarighet i några riksdagsbeslut. För det andra gör regeringen glidningar i definitioner när det gäller de mänskliga rättigheterna. Dessutom håller sig regeringen inte med en intern information, vilket gör att föredragande statsråd har sagt sig inte vara underkunnig om förhållandena. För det tredje fungerade inte det organ där dessa frågor skulle behandlas mellan partierna i Utrikesnämnden. Detta organ var ännu inte tillsatt. Då hade i och för sig också nya partier kommit med. Detta innebar att ord stod mot ord när KU skulle granska ärendet. Regeringen borde få klander på dessa punkter, och därför yrkar jag bifall till i första hand de reservationer i ärendet som jag har undertecknat. Därest de skulle falla vill jag i andra hand yrka bifall till de Folkpartireservationer jag inte har undertecknat.

Fru talman! KU har behandlat två större granskningsärenden om vapenexport under det här året. Vi har granskat regeringens handläggning av det s.k. Omanärendet, som nu har diskuterats ganska mycket av Håkan Holmberg och Kenneth Kvist. Det är vad man kan kalla ett typiskt vapenexportärende för konstitutionsutskottet, som handlar om mänskliga rättigheter å ena sidan och affärsintressen å andra sidan. Vi har också på Miljöpartiets initiativ genomfört en administrativ undersökning av tillstånd för licensavtal, utveckling för annans räkning, samarbetsavtal m.m. Den utveckling som vi har sett de senaste åren innebär att dessa samarbetsformer har fått en allt större betydelse för vapenexporten och krigsmaterielbranschen i dess helhet. Frågan är om den utvecklingen innebär att svenska vapen hamnar i länder som Sverige annars inte skulle tillåta export till. Detta har varit en mer principiell granskning som syftar till att se om systemet fungerar, och om det finns anledning att föreslå förändringar. Granskningen av licensavtal m.m. visar att de farhågor man kunnat hysa i allt väsentligt är riktiga. Mest uppenbart är detta när det gäller de rena samarbetsavtalen. I flera fall innebär avtalen att det är det andra landets regler som gäller för vidareexport. Det kan t.ex. röra sig om ett svenskt företag som samarbetar med ett franskt företag om att utveckla och producera ett stridsvapen gemensamt. I tillståndet från regeringen står det att tredjelandsexport är tillåten enligt samarbetslandets regler. Svenska vapen hamnar på så sätt utom räckvidd för det svenska regelverket. Motiveringen från regeringen för att ge denna typ av tillstånd är ofta starka försvarspolitiska skäl. Med den motiveringen går det att komma runt mycket av regelverket. Det kan också handla om att rena affärsintressen från samarbetslandet direkt övertrumfar den svenska ståndpunkten i fråga om listan över möjliga mottagare av vidareexport. Detta innebär att export via samarbetslandet kan komma till stånd till länder som inte skulle godkännas för direktexport från Sverige. Ett sådant fall är klart belagd i den gemensamma text i betänkandet som alla är eniga om. Här handlar det om att den svenska ståndpunkten fått ge vika. Det har också framkommit att partiledarna i Utrikesnämnden kört över den rådgivande nämnden sedan samarbetslandets regering vägrat acceptera de svenska inskränkningarna. Därutöver finns det ett antal fall där man kan se att krigsmaterielsinspektionens och regeringens attityd när det gäller de s.k. länderlistorna blivit mer generös än vad som är brukligt för direktexport. En slutsats man kan dra av denna granskning är att det finns en allvarlig brist i regelverket. Det saknas nämligen formella möjligheter att avbryta ett tillstånd om förhållandena förändras i ett land som listats som möjlig mottagare för vidareexport från samarbetslandet. Om t.ex. diktaturen i Nigeria hamnar på en sådan lista, och situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna avsevärt förvärras, eller rent inbördeskrig utbryter, kan licenstillverkade svenska vapen ändå lugnt fortsätta komma in den här vägen. Detta är en typ av händelse som inträffar relativt ofta. Det borde därför finnas en möjlighet att dra in tillståndet, t.ex. genom en särskild klausul i det ursprungliga samarbets och tillståndsavtalet. I mitt inledningsanförande sade jag att Omanärendet kanske är det mest solklara ärendet i årets granskningsbetänkande. Som jag ser det är det helt uppenbart att regeringen har tänjt på regelverket långt utöver riksdagens intentioner och utöver vad som var avsett från början. De välkända massarresteringar som förekommit i Oman måste betecknas som grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Under konstitutionsutskottets utfrågning av Jan Nygren höll t.o.m. han med om att det var en riktig beteckning. Men sedan förde han in begreppet "långsiktighet" i stället. Det är någonting helt nytt - ett helt nytt begrepp och en innovation från Jan Nygren för att komma runt regelverket igen. Det måste enligt honom finnas en långsiktighet i kränkningarna. De måste alltså upprepas ett visst antal gånger - hur många är okänt - innan de riktigt skall räknas. Som jag ser det är detta helt oacceptabelt. I riktlinjerna talas det om förekomsten av kränkningar, och inte om tendenser. Enligt riktlinjerna är de mänskliga rättigheterna ett absolut begrepp. Kränkningarna måste bedömas i varje enskilt fall. Det går inte att snacka om långsiktighet eller tendenser för att slippa ha kvar detta kriterium i praktiken. Det andra tydliga övertrampet från Jan Nygrens och regeringens sida gäller följd och kompletteringsleveranserna. I tidigare riktlinjer och diskussioner i riksdagen har följdleveranser definierats som ammunition. I ett senare skede har det talats om att ett sammanhängande system också skulle kunna godkännas som följdleverans. Men nu tar regeringen den tidigare exporten till Oman som intäkt för att detta skulle vara en kompletteringsleverans. Det är också någonting helt nytt. Det har kanske förekommit liknande övertramp tidigare, men det är första gången KU granskar just denna typ av nya regeltolkningar. I grunden handlar detta om ledningssystem för luftvärn till patrullbåtar. Ledningssystemen i sig är helt oberoende av varandra. Oman har sedan tidigare patrullbåtar på vilka man använder svenska ledningssystem, men där finns också patrullbåtar på vilka man använder andra länders ledningssystem. Ledningssystemet i sig är alltså bara till för den båt det är avsett att fungera på, och har därför inget samband med de tidigare system som har exporterats. En del av dessa har exporterats via Tyskland för att kringgå reglerna. Det är uppenbarligen ny stridsmateriel som exporteras. Den har inte något direkt samband med tidigare export. Detta kan därför inte kallas för vare sig följd eller kompletteringsleveranser, om man har någon som helst avsikt att bevara det svenska språkets mening intakt. Men det kanske inte är avsikten. Nu när KU:s granskning är genomförd tycker jag att det mest allvarliga är att KU i efterhand sanktionerar regeringens agerande, och på så sätt medverkar till en liberalisering av reglerna för vapenexporten. Det är detta ansvar som framför allt Socialdemokraterna och Moderaterna tar på sig i konstitutionsutskottet. Jag tycker att det är dåligt. Det borde inte gå till på det sättet när riksdagen beslutar om nya regler och nya tolkningar som skall gälla. Det borde gå till på ett helt annat sätt. Ändringar bör föreslås i propositioner och motioner till riksdagen. Det bör inte gå till så att KU "krypsläpper" igenom nytolkningar från regeringen i de här frågorna. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 7.

Fru talman! Regeringens tillstånd om export av det s.k. 9 LV-systemet till Oman är ingen lätt uppgift att bedöma. På den punkten tror jag att vi alla är överens. Anledningarna till detta är flera. För det första har exporten pågått under många år. Den inleddes faktiskt redan i slutet av 70-talet. För det andra har Oman, och en del andra länder, därigenom blivit starkt beroende av att Sverige kan leverera såväl reservdelar som nya produkter från tid till annan. För det tredje har regelverket ändrats på ett sätt som gör att det aktuella systemet sedan 1993 klassas som krigsmateriel för strid. Dessförinnan, dvs. före 1993 klassades det som icke krigsmateriel. Till detta kommer för det fjärde att det var ett starkt intresse både från försvars och säkerhetspolitisk synpunkt och från försvarsindustriell synpunkt att den aktuella exporten kom till stånd. Det hänger samman med att det svenska försvaret är beroende av de produkter Celsius Tech Systems tillhandahåller och att företaget för sin överlevnad var beroende av en order i den aktuella storleksordningen. Det som vi vid granskningen i första hand har varit inriktade på är frågan om regeringen har tagit vederbörlig hänsyn till hur den politiska regimen i Oman hanterar frågan om respekt för mänskliga rättigheter. Reglerna säger att Sverige inte skall exportera krigsmateriel till länder som gör sig skyldiga till grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt praxis menas med sådana kränkningar utomrättsliga avrättningar, systematisk tortyr, politiska mord och försvinnanden. De institutioner som bevakar tillståndet för mänskliga rättigheter i olika länder i världen, t.ex. det amerikanska utrikesdepartementet och Amnesty International, har under senare år inte haft anledning att peka ut Oman som ett land som förbryter sig mot mänskliga rättigheter. Dock utgör 1994, som har sagts här, ett undantag. Under 1994 utbröt islamistiska demonstrationer i landet, något som säkerhetspolisen där tolkade som omstörtande verksamhet och därför gick hårt fram mot de flera hundra demonstranterna. De arresterades och dömdes i många fall till långa fängelsestraff. Några dödsstraff omvandlades senare till fängelsestraff. Dessa förhållanden var kända inom UD och KMI vid tiden för regeringens handläggning våren 1995 av frågan om förhandsbesked om export till Oman. KMI:s bedömning var emellertid att händelserna 1994 inte spelade någon viktig roll för regeringens handläggning av Omanärendet. Man informerade därför inte Mats Hellström som ansvarigt statsråd om dessa händelser. De uppgifter utskottet inhämtat tyder snarare på att KMI låtit förstå att det inte fanns några anmärkningar mot Oman i den internationella rapporteringen om mänskliga rättigheter. Utskottet har funnit att det är anmärkningsvärt att Hellström inte informerades om de rätta förhållandena. Utskottets bedömning av MR-frågan i Omanärendet grundas på ett mycket omfattande material. Förutom utskottets egna undersökningar, material från UD och KMI har utfrågningar hållits med statsråden Mats Hellström och Jan Nygren. Utskottets majoritet har funnit att regeringen följt riktlinjerna vad gäller kriteriet mänskliga rättigheter. Det har inte kunnat påvisas att händelserna i Oman 1994 utgjort sådana grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna som avses i riktlinjerna. Det tror jag är väldigt viktigt för reservanterna att lägga på minnet. Under behandlingen i utskottet har också ett par andra frågor kommit in i bilden. Det gäller dels frågan om innebörden i begreppen följdleveranser och kompletteringsleveranser, som Peter Eriksson var inne på, dels frågor med anknytning till själva beredningsprocessen.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 Enligt KMI har en utveckling av praxis på detta område ägt rum, vilket gett upphov till ett nytt begrepp, kompletteringsleveranser, som inte finns med i riktlinjerna. På denna grund har enligt KMI viss export av material till kanoner och robotar förekommit vid ett par tillfällen. Det är uttrycket "obilligt" i riktlinjerna som KMI åberopat i det aktuella ärendet. Därvid har man hänvisat till Omans relativa beroende av den svenska materielen. Utskottets majoritet har stannat för att frågan om praxistuvecklingen vad avser följdleveranser bör undersökas närmare och redovisas vid nästa års granskning. Mot det här har Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverat sig. De kritiserar regeringen för att den hävdat att det i Oman finns ett systemberoende av svensk materiel. Den reservationen är egentligen väldigt svår att förstå. Enligt reservanterna används olika system parallellt i den omanska flottan. Reservanterna anser inte att det är försvarligt att tillämpa intentionerna i riktlinjerna på det sätt som skett i det aktuella fallet. Min kommentar till detta är att reservanterna borde ha kunnat vara litet mindre heta på gröten och invänta den granskning som KU kommer att genomföra. Tills vidare bör frågan lämnas öppen eftersom vi inte vet tillräckligt. Jag tror inte att representanterna för Miljöpartiet eller Vänsterpartiet vet mer än vad utskottets övriga ledamöter vet. Det var detta som föranledde oss att fatta beslutet om att fortsätta granskningen av den här frågan och komma tillbaka till riksdagen nästa år. Men det är tydligen så att vissa ledamöter i konstitutionsutskottet inte behöver särskilt mycket på fötterna för att ta ställning. När det gället beredningen av Omanärendet kan det konstateras att tiden för beredning varit omfattande och att beredningen varit ovanligt grundlig. Den borgerliga regeringen beredde ärendet våren 1994 fram till behandling i Utrikesnämnden men tog inte upp den där efter hemställan från socialdemokraterna att avvakta. Socialdemokraterna sade inte nej utan ville avvakta i det skedet. Vid beredningen våren 1995 var det inte möjligt att följa de vanliga rutinerna, det har vi kunnat konstatera i vårt granskningsarbete, eftersom ingen rådgivande nämnd fanns att tillfråga och eftersom det inte var praktiskt möjligt att sammankalla Utrikesnämnden. De underhandskontakter med de politiska partierna som kom att ersätta behandlingen i Utrikesnämnden medförde vissa komplikationer. Det var t.ex. svårt att exakt veta var Folkpartiet stod i frågan. Utskottsmajoriteten anser emellertid att det inte finns skäl att klandra regeringen för det sätt på vilket den beredde frågan men hänsyn tagen till de rådande omständigheterna. I en gemensam reservation har Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserat Mats Hellström för hans agerande. De menar att beredningsprocessen skadats genom att det normala formaliserade samrådet inte kunde äga rum. Jag hävdar att så ingalunda är fallet i Omanärendet. Som jag tidigare nämnt har beredningen av Omanärendet varit mycket grundlig. Den har beretts av två regeringar som har kommit till samma slutsats. Det är sannolikt inte många exportärenden, vill jag påstå, som har genomgått en så noggrann prövning som exporten av krigsmateriel till Oman 1995 har gjort. Sedan förde Peter Eriksson något underligt resonemang om att konstitutionsutskottet på något sätt i efterhand ger regeringen ja eller nej. Det ligger väl i sakens natur att det för ett konsitutionsutskott i ett granskningsarbete blir så. Man kan inte granska regeringen förrän beslut har fattats. Det förusätts att regeringen har fattat vissa beslut för att det skall finnas anledning att granska. Så länge som regeringen inte har fattat några beslut finns det egentligen ingenting för konstitutionsutskottet att granska. Det ligger i sakens natur att konstitutionsutskottet i efterhand, efter det att en export är genomförd, säger att det var rätt eller att det var fel ligger. Det resonemang som Peter Eriksson för på den punkten måste jag säga att jag inte begriper särskilt mycket av.

Fru talman! När det gäller Folkpartiets hållning finns det ingen oklarhet alls. Det finns också i utskottets material relaterat ett brev från partiordföranden där hon framhåller att Folkpartiet både vid underhandskontakterna och senare motsatte sig detta. Det finns ingen som helst anledning att tro att hon skulle ha gett något annat intryck vid underhandskontakterna än vad hon ger andra som frågar om saken. Problemet här är själva den informella proceduren där ingen riktigt känner ansvar för att ge en sammanfattande och klar analys av vad olika partier har att säga i frågan. Dessutom vill jag påminna om att Folkpartiets partisekreterare Torbjörn Pettersson efterlyste en mera övergripande diskussion om hela området. Någon sådan har mig veterligen inte förekommit. Men det hade nog varit ganska nyttigt med tanke på det som nu är allmänt känt om förhållandena i Oman. Kärnfrågan här är synen på mänskliga rättigheter. Kurt Ove Johansson undvek sorgfälligt att klargöra var den nya principen om den långsiktiga trenden egentligen har sitt stöd. Den svävar omkring här, men den går inte att förankra i något dokument. Denna princip har liksom uppfunnits under resans gång. Man kan också fråga sig exakt vad den innebär. Om man nu skall acceptera en sådan princip kan man ju tänka sig en gangsterregim någonstans. Det finns ett antal sådana regimer som om bara några år är hälften så gangstermässiga som de brukade vara. Då är det en positiv tendens. Därför skulle man plötsligt kunna börja exportera vapen till regimer som jag tror att inte någon här är intresserad av att exportera någonting till. Det här är en väldigt farlig princip, och den har inget stöd någonstans. Ändå låter Kurt Ove Johansson den flyta omkring som något slags allmän ursäkt för ett fel som faktiskt har begåtts. Man skall vara noga med principer, Kurt Ove Johansson. Socialdemokratin borde vara mera noga med att hålla på de regler om mänskliga rättigheter som vi har.
Fru talman! Man skall vara noga med principer, Håkan Holmberg. Jag tycker att han skall ta sin egen uppmaning ad notam. Jag tror nog att det fattas en del hos Håkan Holmberg när det gäller att ta till sig detta. Det är en uppmaning som jag inte känner mig särskilt skyldig att följa. Jag försöker att hålla mig till själva sakfrågan i det här ärendet. Däremot innehåller reservationen från Folkpartiet och Birgitta Hambraeus en rad oklarheter på den här punkten. Jag vill hävda att man drar alltför långtgående slutsatser när det gäller just formuleringen "långsiktiga tendenser". När vi i utskottsmajoriteten hanterade frågan vid granskningen konstaterade vi - och det borde vem som helst kunna göra mot bakgrund av det material som finns - att det som hände i Oman 1994 inte kan relateras fullt ut till det som ingår i riktlinjerna. Det gäller grova förseelser mot mänskliga rättigheter. Detta kan naturligtvis alltid diskuteras. Men det är alldeles uppenbart att det som skedde 1994 i Oman inte kan anses vara grova kränkningar i riktlinjernas mening. Mot den bakgrunden är det inte längre särskilt intressant att diskutera uttrycket "den långsiktiga tendensen". När man väl har konstaterat att det inte har förekommit något brott mot regelverket när det gäller de mänskliga rättigheterna då är den frågan litet mera av akademiskt intresse, vilket också utskottsmajoriteten konstaterar i betänkandet.

Fru talman! Men, Håkan Holmberg, i bedömningen av regerings ställningstagande måste ju händelserna i Oman 1994 ses i relation till det som finns i riktlinjerna. Då återupprepar jag precis det som har kommit fram i vårt granskningsarbete: det som hände i Oman 1994 är inte av den graden att det enligt riktlinjerna kan kallas för grovt. När det gäller den långsiktiga tendensen hamnar reservanterna fullständigt fel. Man skriver att den långsiktiga tendensen strider enligt utskottets mening mot principen att varje tillståndsärende skall bedömas på sina egna meriter. Men det är ju precis det som har skett i det här fallet. Angående exporten till Oman av denna materiel har det gjorts en bedömning av det enskilda fallet. När man väl har konstaterat att regeringen inte har brutit mot regelverket om mänskliga rättigheter är det egentligen fullkomligt ointressant att som Håkan Holmberg föra en akademisk diskussion om den långsiktiga tendensen. Det uttrycket behöver inte övertolkas på det sätt som Håkan Holmberg och reservanterna gör.